Herr talman! När man lyssnar till inläggen i denna debatt kan man få intrycket att vår läkemedelslagstiftning hindrar människor att få bot och lindring vid sjukdomar. Det betyget sätter man på en läkemedelslagstiftning som åtnjuter ett utomordentligt stort internationellt anseende och som ofta framhålles som ett mönster för andra länder. Läkemedelslagstiftningen är en del av den sociala trygghetspolitik som vi har byggt upp i vårt land. Låt mig understryka det! Det är här fråga om en lagstiftning som skall skydda patienterna både mot medel som saknar verkan eller har obetydlig verkan och mot medel som har biverkningar som inte står i rimligt förhållande till den positiva effekten. Patienterna har enligt min uppfattning rätt att kräva så säkra och bra läkemedel som möjligt. Jag ser ingen anledning till annat än att helt ställa mig bakom den läkemedelslagstiftning vi har. Det vill jag klart deklarera. En del av talarna har i debatten antytt att socialstyrelsen, som handhar läkemedelskontrollen och har till uppgift att övervaka lagstiftningen, borde behandla vissa s.k. naturläkemedel på ett generösare sätt än vad som gäller för andra läkemedel. Som motiv har anförts att s.k. naturläkemedel — hur verkningslösa de än är — ändå i regel är ofarliga. Det borde vara självklart att samma normer måste gälla för alla läkemedel, oavsett om de är biologiska eller syntetiska. Avgörande för frågan huruvida ett läkemedel skall främjas måste vara dess bevisade effekter och fördelar. En okontrollerad utveckling på det här området kan självfallet inte accepteras. Den skulle kunna öppna vägen för en ohämmad spekulation i människors sjukdom och lidande. Det förhåller sig nämligen inte så att s.k. ofarliga läkemedel, med ingen eller obetydlig verkan mot sjukdomar, är riskfria för patienterna. Patienter som använder sådana medel löper alltid risken att komma för sent till en adekvat vård och behandling. Det kan ibland få ytterst allvarliga följder. Herr talman! Jag har lyssnat på herr Lothigius” anförande. Det skulle kunna ge mig anledning till många reflektioner. Jag skall göra en. Var moderata samlingspartiet står i de grundläggande politiska frågorna råder det sannerligen inget tvivel om. Vi konfronteras så ofta med moderaternas verkligt konservativa synpunkter på de centrala politiska frågorna i vårt land, det må gälla socialpolitik, skatter, ekonomi och mycket annat.

Det är tydligt att i vart fall herr Lothigius inte längre håller den principen i helgd. Jag skall inte kommentera detta, herr talman, bara notera det. Kraven på kontroll i olika avseenden av varor och ämnen har skärpts Nr 132 under senare år. Vi har också en miljödebatt här i vårt land. Detta har Måndagen den skett för att skydda konsumenterna. Varor och ämnen på vilka läke 2 december 1974 medelsförordningen inte är tillämplig, men som är avsedda att förtäras, faller sålunda under livsmedelslagstiftningen. Detta gäller utöver vanliga — Ang. rätten att livsmedel bl.a. hälsokost och sådana homeopatiska läkemedel som brukar — använda vissa s.k. försäljas i vårt land. Sådana varor och ämnen får dock enligt livsme = naturläkemedel, delslagen inte antas vara otjänliga som människoföda. Om varorna säljs — m.m. under uttrycklig uppgift att de är särskilt lämpliga för en viss kategori människor måste tillstånd först inhämtas av livsmedelsverket. Sådana tillstånd har lämnats för bl.a. viss diabetikerkost och barnmat. Frågan om hälsokost är föremål för en bred utredning av livsmedelsverket, socialstyrelsen och konsumentombudsmannen. Jag vill i detta sammanhang också erinra om lagen om otillbörlig marknadsföring. Syftet med lagen är att, framför allt i konsumenternas intresse, skapa effektiva garantier för att reklam och marknadsföring inte bedrivs med otillbörliga metoder. Sålunda stadgas i lagen bl.a.: Alla näringsidkare som vid marknadsföring av vara eller tjänst uppsåtligen använder vilseledande framställning, vilken avser hans egen eller annans näringsverksamhet och är ägnad att påverka efterfrågan på varan eller tjänsten, dömes till böter eller fängelse i högst ett år. Jag vill i anslutning till vad jag här sagt med all kraft understryka angelägenheten av att varor på det område vi diskuterar alltid marknadsförs på ett i alla avseenden objektivt och upplysande sätt. Konsumenten befinner sig i dessa fall ofta i ett underläge gentemot producenter och försäljare. Konsumenterna utgörs inte så sällan av svårt sjuka människor som sätter sitt hopp till medel av olika slag. Herr Gernandt efterlyste ett mera direkt svar på den interpellation han ställt till mig. Jag måste uppriktigt säga att herr Gernandts interpellation i vissa avseenden har gett mig ett förvirrande intryck. Å ena sidan säger han att hans interpellation inte gäller naturläkemedel.

Det sannolika värdet av THX kvarstår ännu — även om det har utdömts av socialstyrelsens experter.” Det är svårt att veta vad herr Gernandt konkret avser med den fria vårdsektorn. Ingen förmenar någon människa i det här landet att följa sina egna önskemål då det gäller kost och dietföring. Ingen människa förmenas rätten till fysisk aktivitet och motion, ingen förmenas rätten att fasta och att tillföra sin egen kost viktiga näringstillskott osv., som herr Gernandt framhållit i sin interpellation. Det är säkerligen åtskilligt som är värdefullt, och det är ingen myndighet som hindrar denna verk samhet så länge man håller sig inom ramen för den medicinska lag 21 stiftning som föreligger i vårt land. Jag vill gärna stryka under vad herr Gernandt säger, nämligen att all seriös verksamhet som på lämpligt sätt bidrar till att hålla människor vid god hälsa bör uppmuntras och stödjas. Det är också vad som sker. I dessa sammanhang brukar herr Gernandt snabbt gå över på den svenska sjukvården och han gjorde det också i dag, även om jag tyckte att han nu var mycket måttfull då han karakteriserade den stora sjukvårdssektorn. Jag har annars hört honom i det här sammanhanget tala om de okända patienterna och att sjukvården blivit industrialiserad och opersonlig. Får jag nämna några saker som jag tror är väsentliga nu och för framtiden. Varje dag året om besöker i genomsnitt 70 000 människor läkare i vårt land. Varje dag läggs i genomsnitt 3 000 personer in på våra sjukhus. Det är människor som får lindring och bot för skiftande sjukdomar och de får det inom en sjukvård som står på en hög nivå. Visst finns det problem inom svensk sjukvård och det är mycket som är ogjort. Vi befinner oss för övrigt mitt uppe i en omfattande omstrukturering och utbyggnad av vår sjukvård. Ett av de viktigaste målen är just att förändra strukturen. Den öppna och decentraliserade närsjukvården vid läkarstationer och vårdcentraler utanför sjukhusen har nu satts i förgrunden på ett helt annat sätt än tidigare. Vår läkarutbildning är i hög grad inriktad på denna utveckling av sjukvården och samtidigt sker i dag en kraftig satsning på en utbyggnad av åldringssjukvården och psykiatrin. Nya forskningsresultat, ny teknik, nya läkemedel och nya behandlingsformer karakteriserar i hög grad den dynamiska utvecklingen inom svensk hälsooch sjukvård. För de enskilda människorna är det av stor vikt att de förebyggande åtgärderna ställs i centrum. En utveckling av de förebyggande insatserna kommer också att bli en av huvudpunkterna i den framtida hälsooch sjukvården. Dessa insatser — låt mig stryka under det — måste sättas in på en rad områden, såväl inom som utom hälsooch sjukvården. Arbetsmiljö, boendemiljö och trafikmiljö är några områden som här är av grundläggande betydelse. I de inlägg jag lyssnat till har också THX tagits upp. I det sammanhanget vill jag understryka tre saker. 1. Den medicinska frågan har den av socialstyrelsen tillsatta vetenskapliga expertgruppen ingående utrett, och av dess utlåtande som lämnades i februari i år framgår vilka slutsatser expertgruppen har kommit till. Jag vet inte om de ärade interpellanterna vill ifrågasätta expertgruppens vilja till objektivitet när det har gällt att på grundval av föreliggande material bringa klarhet i fråga om effekten av THX-preparatet. 2. Den rättsliga prövningen handläggs för närvarande av de rättsvårdande instanserna. Jag skall därför av helt naturliga skäl inte gå in på den frågan, herr talman. 3. Vet. med. dr Sandberg har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Det innebär att han har precis samma möjligheter att på sedvanligt sätt anmäla preparatet för undersökning och kontroll. Såväl in hemska som utländska läkemedelsfabrikanter måste underkasta sig kra Nr 132 vet på att få sina läkemedel prövade och kontrollerade. Vår läkeme Måndagen den delslagstiftning anger här helt klara principer och riktlinjer. Detta är det 2 december 1974 avgörande. Jag vill uppmana de ärade interpellanterna att verka för att medlet kommer under prövning i den ordning som gäller enligt läke Ang. rätten att medelslagstiftningen. använda vissa s.k.

Sådan forskning av internationellt betydelsefull karaktär pågår alltjämt på ett antal institutioner inom de svenska universiteten. Internationellt har forskningen angående thymus betydande omfattning. De väsentligaste resultaten av dessa vetenskapliga undersökningar har varit att kunna påvisa att thymus har stor betydelse för organismens immunologiska försvar mot bakterier, virus och annan artfrämmande äggvita. Dessa immunreaktioner förmedlas av vissa celler från thymus, och effekten måste överföras av dessa celler till organen. Forskningsresultaten är alltjämt av grundläggande forskningskaraktär och fortfarande framför allt djurexperimentella. Något läkemedel i form av substans eller extrakt från thymus har inte framställts. Detta är de uppgifter om thymusforskning jag inhämtat från ansvarigt medicinskt håll. Det har talats om de enskilda patienterna, och deras intressen är sannerligen viktiga. Visst har jag förståelse för de patienter som har anlitat THX och nu ställer sig frågan varför de inte skulle få använda ett medel som de tror har ett positivt värde. Men de måste å andra sidan förstå att samma skyldigheter föreligger för detta preparat som för andra i vad gäller medlets prövning enligt de anvisningar som vår läkemedelslagstiftning innefattar. Om medlet skulle ha de positiva verkningar som påstås borde det vara naturligt att det kommer under den vetenskapliga prövning som alla andra läkemedel underkastas. Lagstiftningen är ju till för att skydda patienterna. I detta sammanhang finns all anledning att understryka vikten av att de patienter som använt THX inte underlåter att söka läkaroch sjukhusvård. När dr Sandberg uppmanades upphöra med sin verksamhet kontaktade socialstyrelsen överläkarna vid samtliga radioterapeutiska kliniker och informerade om den förestående åtgärden. Samtliga överläkare förklarade att de utan svårighet kunde ta hand om det ytterligare antal patienter som kunde tänkas vända sig till dem. Situationen inom läkardistriktet i Aneby diskuterades med företrädare för Jönköpings läns landsting, som ansåg att sjukvårdssituationen var tillfredsställande men upplevde svårigheter att fylla vissa vakanser. Genom särskilda åtgärder från socialstyrelsens sida kunde dessa vakanser fyllas med vikarier. So cialstyrelsen utlovade fortlöpande kontakter med sjukvårdshuvudman 23 nen för att möta eventuellt uppkommande problem. Herr talman! Om någon påstår sig ha ett botemedel mot sjukdom och därmed inger människor förhoppningar, är det särskilt med hänsyn till patienterna angeläget att deras preparat och erfarenheter blir framlagda på ett sådant sätt att de kan bedömas. Här står socialstyrelsens läkemedelsavdelning helt naturligt redo att pröva varje ansökan för att på så sätt skaffa patienterna de garantier dessa har rätt att fordra då det gäller läkemedlens effekt och betydelse. Som jag framhållit i mitt svar föreligger utarbetade, objektiva metoder som gör det möjligt att fastslå om ett läkemedel har effekt vid sjukdom. Herr talman! Jag vill uppmana de ärade interpellanterna att i stället för att här i riksdagen kritisera socialstyrelsen och vår läkemedelslagstiftning aktivt verka för att medlet kommer under prövning i den ordning som läkemedelslagstiftningen föreskriver. En sådan insats är av värde just för patienterna.

Herr talman! Jag vet inte om socialministern i det svar han gav mig och i diskussionen ville försöka komma ifrån de ställningstaganden som jag förde fram. Jag skall ta upp dem igen. Vad har moderata samlingspartiet i praktiken med den här diskussionen att göra? Socialministern sade att det är ett konservativt parti och kommer att så förbli. Jag vill bara framhålla hur positivt vi har agerat i kammaren när det gäller sjukvårdsfrågor på olika områden, hur våra landstingsmän ute i landet medverkar till att — som nu tyvärr måste ske — höja skatten inom landstingen för att skapa en bättre sjukvård i landet. Det finns alltså i princip ingen skillnad när det gäller önskemålen att få en så god sjukvård som möjligt. Och så säger socialministern: Men, herr Lothigius, inom moderata samlingspartiet brukar man vara seriös i sådana här frågor. Vad menar socialministern med det? Skulle man alltså inte kunna få ta upp en allmän praxis till diskussion när man vet att så många människor ställer just denna fråga? Jag vore tacksam om socialministern lyssnade nu: Om en läkargrupp på ett sjukhus i årtionden använt ett medel och därvid funnit att det har effekt, om patienterna mår bra och går till förbättring och vill fortsätta medicineringen, om medicineringen aldrig har visat sig ha negativ effekt, kallas det då, herr socialminister, för beprövad erfarenhet? Det är det jag vill ha reda på, och jag har inte fått svar på den saken. Eller är det ”beprövad erfarenhet” först när den av socialstyrelsen utsedda gruppen har kunnat konstatera att medlet varken givit positiv eller negativ effekt? Socialministern har fortfarande inte nämnt preparatet Paspat som givits till lungsjuka och astmatiker i Eksjö. Tusentals människor som fått detta preparat anser att det har gett effekt, läkarteamet anser att det ger effekt, och då frågar jag: Vad menas med ”beprövad”? Kan jag få ett svar på den frågan är jag mycket tacksam. Nr 132 Här gäller det hur lagen tolkas. Det är ingen skillnad mellan min och Måndagen den socialministerns uppfattning att vi måste ha en god lagstiftning. Jag kan — 2 december 1974 också erkänna det socialministern sade, att den är vidimerat god, av internationell klass, och att många anser det. Men det är inte det saken = Ang. rätten att gäller, utan det gäller hur man tolkar lagen. använda vissa s.k. Något som också oroar både patienter och läkare är frågan om hur = naturläkemedel, stor frihet man har ute på fältet. Vi vet att det finns en opinion bland — mm.m. läkarna i landet som anser att en grupp i socialstyrelsen styr för hårt och inte tar hänsyn till den beprövade erfarenheten bland läkarna. Vi vet också vad detta innebär för t.ex. unga läkare: de är mycket noggranna med att följa socialstyrelsens bestämmelser. De vågar inte ha avvikande mening därför att då kan de bli hindrade i sin fortsatta verksamhet. Jag kan inte förstå varför vi inte skall diskutera detta i Sveriges riksdag. Låt mig sedan nämna något om THX, om Paspat och om naturläkemedlen som sådana. Socialministern säger att THX måste undersökas som andra preparat. Det inser jag också. Men när man under kanske 20-30 år har tillåtit preparatet i vårt land och patienterna blivit vana vid det så förutsätter det att man skall ta särskild hänsyn när man bedömer detta preparat och göra allt man kan för att skapa en utvärdering av det. Och en utvärdering sker icke på ett år eller inom en liten grupp. En utvärdering kan endast ske genom att man får använda preparatet hos praktiserande läkare. I deras journalföring kan man följa utvecklingen. Man gör intervjuer med patienterna om hur de känner sig och diskuterar med dem hur utvecklingen under många år har gått. Har det gått till på det viset, herr socialminister? Jag tror inte det, för då skulle man inte ha varit så snabb vid beslutsfattandet att ta bort de här preparaten. Det finns en liten ljusning i slutet av socialministerns svar. Jag tänker då på följande: ”Vad som fordras för att få THX-preparatet prövat som registrerat läkemedel är således fortfarande sådana forskningsinsatser som kan bevisa preparatets medicinska effekter. För THX måste gälla samma krav på vetenskaplig prövning som gäller för alla andra preparat på läkemedelsområdet.” Det finns alltså en liten ljusning. Då borde väl socialstyrelsen inte bara tillsätta en arbetsgrupp för en allmän utvärdering, alltså en arbetsgrupp som efter några år ger ett utlåtande, utan man borde ta god tid på sig för att arbeta igenom detta problem och mera fullständigt följa upp patienternas allmänna situation än vad som skett. Det är icke ekonomiskt möjligt för enskilda, t.ex. herr Sandberg, att göra en sådan utvärdering. Jag slåss inte för herr Sandberg i Aneby, utan jag argumenterar med stöd av vad som har hänt under alla dessa år som herr Sandberg arbetat med THX och för de människors uppfattning som använt preparatet. Det vore mycket värdefullt om socialministern ville hjälpa oss att få denna fråga ur världen. Tag Paspat och THX som något specifikt, två 25 ämnesgrupper som tusentals människor är beroende av. Ge dem chansen att få fram den uttolkning och utvärdering som man önskar. Jag har sagt att de ekonomiska och vetenskapliga möjligheterna till detta icke finns hos dem som har levererat preparaten. Det erfordras alltså hjälp. Är socialministern villig att medverka till sådan hjälp får vi ett större förtroende för socialministerns agerande i denna fråga. Många av de människor som använder dessa preparat är av fin kvalitet; läkare som själva använder preparaten borde få detta tillmötesgående från socialstyrelsens sida. I så fall skulle vi få den här frågan ur världen och slippa, herr socialminister, stå här i riksdagen år efter år och diskutera den. Socialministern har till på köpet talat om ”seriösa sammanhang” — jag befarade nästan att få höra att vi som kämpat för dessa preparat inte skulle uppträda här i kammaren som seriösa representanter. Jag erkänner att frågan är väldigt svår, men den är lika svår också för socialministern. Låt oss mötas på vägen, så att vi kan få det här problemet ur världen.

Herr talman! Jag skall försöka vara mycket kortfattad. Vi har fått uppläst en hel del bestämmelser om hur det skall vara. Statsrådet ger sig ju inte gärna i väg längre än jäms med bestämmelsernas ram. Jag hade hoppats på ett litet mer positivt uttalande för de olika aktiviteterna inom den fria vårdsektorn men fick nu bara höra detta att människorna har rätt att motionera, fasta och äta vad de vill. Jag hade hoppats få höra någonting om att man kunde överväga att ge litet uppmuntran åt utövarna av verksamheten på t.ex. hälsohem och inom hälsorörelser o. d., så att man i varje fall inte försvårar för dem genom att uppträda som motståndare till dessa metoder. Statsrådet sade att jag var ovanligt hovsam när det gällde den vanliga medicinska vården. Jag har också märkt att det blivit bättre på det området; att sjukvården skall decentraliseras i mycket hög grad och att strävandena över huvud taget går i den riktning som många har önskat under flera år. Då finns det ju ingen orsak att bråka om detta. På tal om socialstyrelsen och det eventuella klandret mot den hoppas jag ju såsom sjukvårdsivrare att socialstyrelsen skulle ha en egen initiativkraft att ta upp goda idéer på sjukvårdsområdet och försöka medverka till en prövning i sådana fall där någon har gjort en upptäckt inom sjukvårdsområdet men inte själv har råd att föra ut den. Man ser ju inte riktigt på samma sätt på dessa förhållanden i Sverige som i t.ex. Kina, där jag har erfarit att man har en mycket förnämlig sjukvårdsstudieorganisation, universitetsmässigt och på annat sätt. Där säger man: Vi vill pröva allt nytt som kan vara av värde, vi vill stärka vår kunskap om såväl nya som gamla mediciner. Men i västvärlden vill ni ha kemiska formler och dokumentation på allting. I Kina konstaterar vi att ett medel fungerar, att det verkar, att det botar, och det är bevis nog. Skulle man inte kunna tänka sig att det fanns en liten grupp inom
Herr talman! Jag vill tacka herr statsrådet också för beskedet att en intensiv thymusforskning pågår i vårt land. Den forskningen är ju så väsentlig. Socialministern frågade om vi anser att man skulle behandla vissa läkemedel, hur verkningslösa de än är, på ett speciellt sätt. Ja — om socialstyrelsen och de tiotusentals människor som prövat THX har kommit till så väsentligt olika resultat. Frågan är allvarlig och har mycket djup innebörd för alla dem som anser sig hjälpta av preparatet. Det är ingen liten skara. De har sökt och erhållit all den läkarvård som står dem till buds. Vi har stor respekt för vår goda svenska läkarvård, men dessa människor har, efter att inte ha kunnat få mer hjälp från läkarvårdssidan, fortsatt med THX-preparatet. Man måste från humanitär synpunkt se det som angeläget att ge dem denna hjälp. Från nationalekonomisk synpunkt är det också angeläget. Jag vill instämma i herr Gernandts tankegång.

Herr talman! Vi riksdagsmän kallas för folkets valda ombud, och när väljarna ute i landet kommer med sina önskemål är det både vår rätt och vår skyldighet att ta upp dessa i riksdagen. Statsrådet skall vara tacksam för att han den vägen också kan få veta något om vad som rör sig bland människorna ute i landet. Jag vänder mig mot vad statsrådet sade om att vi uttalar en dom över svensk sjukvård. Jag har inte gjort det. Jag uppskattar och använder mig av svensk sjukvård. Statsrådet sade att vi vill hindra människor från att få bot och lindring. Det är ingen av oss som har sagt någonting sådant i debatten i dag, men vi har dragit fram frihetsbegreppet. Jag har frågat socialministern om de människor som nu behöver använda t.ex. THX skall vara tvungna att fara till utlandet för att få använda sådana medel. Jag vill vidare fråga: Tänker socialministern förhindra även det? Socialministern säger att människor har rätt att kräva säkerhet. Ja visst 21 har de det. Vi är inte emot att det finns en lagstiftning. Men hur stor är rätten för dessa människor att själva välja sådana medel som de sett andra använda och som inte bevisligen skadat någon? Vilken rätt och vilken frihet skall de ha att göra det? Det hör till saken att dessa människor använder medlen på egen bekostnad; de anlitar inte samhället, utan bekostar det hela själva. Socialministern avfärdar de tusentals människor som anser att de har fått hjälp och säger att detta bara är inbillning. Tänk om den här salen, och läktaren, hade varit fyllda med människor som upplever lidandet men som också fått hjälp på detta sätt! Socialministern säger att vi inte får hindra dem att söka vanlig erkänd läkarvård, så att de kanske kommer för sent. Jag skall inte gå närmare in på det, men jag vill nämna att de hopplösa fallen inte kom för sent; de kom bara för att få reda på att svensk sjukvård inte kan hjälpa dem. I det sammanhanget frågade jag: Är socialstyrelsen den högsta instansen så till vida att man, när den sagt sitt, inte får söka andra vägar och andra medel? Vidare vill jag framhålla att det här inte är en politisk fråga. Om socialministern hade läst tidningarna i Jönköpings län kanske han inte hade velat göra den till en politisk angelägenhet. Kvar står min fråga: Har expertgruppen haft kontakt med de två personer som TV visat upp inför svensk allmänhet och som på ett mycket trovärdigt sätt kunde tala om att de hade fått uppleva verkligheten att detta naturläkemedel hjälpt dem? Det är min förhoppning att vi på något sätt skall kunna finna en lösning på det problem som vi här diskuterar.

Herr talman! När herr Johansson i Skärstad säger att riksdagsmännen representerar folket ute i vårt land gör han ett riktigt konstaterande. Vi här i Sveriges riksdag representerar svenska folket. Men vi har också, herr Johansson i Skärstad, ett ansvar. Jag vill herr talman, sedan jag lyssnat på herr Johanssons i Skärstad senaste inlägg, understryka: Vi har också ett ansvar, vi som uppträder i Sveriges riksdag. Herr Lothigius säger att det är viktigt att — om jag har förstått honom rätt — få den här frågan från bordet. Vi måste hitta lösningar. Jag vill säga till herr Lothigius, som är engagerad i fråga om THX, att han har sitt ansvar.

Då kan ni göra en insats. Det är till er uppmaningen går. Ni kan här göra en insats. Jag vill stryka under denna min uppmaning. Flera talare, herr talman, har frågat om jag vill medverka till en, som man säger, mera positiv behandling av THX-preparatet. Jag har klart deklarerat att jag anser den läkemedelslagstiftning som vi har vara bra och att jag ställer mig helt bakom den. Det intressanta är, att såvitt varit med vid denna lagstiftnings utformning genom beslutet här i riks Måndagen den dagen 1970. Jag kan icke erinra mig att herrarna på någon punkt då 2 december 1974 hade invändningar. Får jag dessutom tillägga att de frågor som har riktats till mig i denna — Ang. rätten att debatt måste bottna i någon sorts föreställning om att regeringen skulle använda vissa s.k. kunna ingripa mot socialstyrelsens ställningstagande. På det vill jag svara — naturläkemedel, att vi har självständiga ämbetsverk i vårt land och inget ministerstyre. — m.m. Regeringen kan inte och får inte påverka ett ämbetsverk i en fråga, där ämbetsverket tagit ställning. Det är socialstyrelsens skyldighet att enligt sin instruktion tillse att lagar och bestämmelser på det nu aktuella området följs. Vi har en läkemedelslagstiftning som bygger på den principen att läkemedlen skall prövas efter en fastställd ordning. Det måste gälla för alla. Vi har alltså en lagstiftning på området, och vi måste se till att den verkligen följs. Lagstiftningen skall respekteras ända tills den ändras, och det är i så fall Sveriges riksdag som skall göra det. Det är inte något speciellt för det här området, utan det gäller för alla områden i vårt samhällsliv. Jag tycker att det egentligen inte skulle vara nödvändigt att påpeka en sådan självklar sak. Vidare vill jag säga till herr Lothigius att jag inte anser det lämpligt att gå in på en närmare diskussion om ett enskilt preparat. Varje enskilt preparat måste bedömas mot bakgrunden av den lagstiftning som vi har. I vad gäller det s.k. THX-preparatet har veterinär-medicine doktor Sandberg samma rättigheter och skyldigheter som andra. Det innebär att han har precis — jag vill upprepa det för herr Lothigius - samma möjligheter och samma rätt att på sedvanligt sätt anmäla preparatet för undersökning och kontroll. Inhemska läkemedelsfabriker måste liksom utländska underkasta sig i kravet på att få sina läkemedel prövade och kontrollerade. Vår läkemedelslagstiftning anger helt klara principer och riktlinjer härvidlag. Herr Lothigius är tydligen okunnig om vad vetenskap och beprövad erfarenhet är. Jag vill då upplysa honom om att vetenskap och beprövad erfarenhet är den sammanlagda kunskap som finns vid varje enskild tidpunkt. Den får socialstyrelsen inte del av enbart genom en arbetsgrupp. Socialstyrelsen har tillgång inte bara till vetenskapliga råd i alla tänkbara ämnen utan också till all expertis som finns hos vetenskapliga institutioner och ute i det praktiska arbetet. Dessutom följer man, helt naturligt, direkt och genom sådana experter den internationella utvecklingen och forskningen. Detta för mig, fru talman, över till några upplysande kommentarer beträffande förhållandena här hemma och ute i världen. Sverige har länge tillhört föregångsländerna i fråga om läkemedelslagstiftningen, men behovet av en effektiv läkemedelskontroll uppmärksammas nu alltmer utomlands. Sålunda har Världshälsoorganisationen uttalat sig angående kvalitet, säkerhet och effektivitet hos läkemedel. De nordiska länderna har alla en fungerande, effektiv läkemedelskontroll. Den norska och den danska läkemedelskontrollen är i vissa avseenden strängare än den svens 29 ka. Det gäller bl.a. beträffande homeopatiska medel. I Storbritannien har kontrollen nyligen förstärkts, och läkemedelskontroll föranstaltas inte endast vid registrering av nya läkemedel utan också beträffande redan registrerade specialiteter. I Västtyskland har den federala regeringen nyligen utarbetat ett förslag till läkemedelskontroll med ungefär samma inriktning som den svenska. I första hand skall man pröva läkemedel som anmäls för nyregistrering, men man avser också att ta upp kontroll av redan registrerade specialiteter. I detta sammanhang anförs att vissa läkemedel av typen homeopatiska medel och naturläkemedel skall få försäljas enligt den gamla lagen under en övergångstid, men en plan avses bli fastställd för kontroll också av dessa läkemedel. Med andra ord söker man ute i världen följa de av Världshälsoorganisationen fastställda riktlinjerna och principerna på det här viktiga området. Jag vill slutligen, fru talman, till herr Gernandt säga att jag inte vet att några myndigheter har ingripit på det område som han med stor emfas talar om. Jag har sagt att de medicinska bestämmelserna självfallet måste gälla.

Naturligtvis är det en fråga som gäller oss alla, hur vi individuellt vill utforma t.ex. vår kost och vår fysiska aktivitet. Där finns inga tvingande föreskrifter, men jag vill erinra om att socialstyrelsen har startat en omfattande upplysningskampanj för bättre kostvanor och ökad motion, en kampanj som för övrigt skall fortsätta under hela 1970-talet. Det sker alltså mycket på det här området. Friskvården röner en allt större uppmärksamhet då det gäller de förebyggande insatserna. Här är många sjukvårdshuvudmän engagerade. Om det är de förebyggande åtgärderna på hälsooch sjukvårdsområdet som herr Gernandt vill diskutera, då tror jag inte att det skall finnas några direkta skiljelinjer i den principiella synen. Men det är möjligt att det är andra ting han syftar på, och i så fall får han väl förklara sig bättre än vad han hittills har gjort.

Fru talman! Vi diskuterar nu ett mycket svårt område, som vi har behandlat tidigare här i kammaren och som också socialutskottet har ägnat åtskillig uppmärksamhet. När man sitter och lyssnar till den här diskussionen är det åtskilliga spörsmål som anmäler sig. Jag skulle därför vilja rikta några frågor, i första hand till dem som här har interpellerat och ställt enkla frågor till socialministern. Åtskilligt av det som sagts är svårt att tolka. Den första frågan är: Hur anser ni att den svenska läkemedelskontrollen bör vara utformad? Vi har i dag en restriktiv läkemedelskontroll. Inte Nr 132 fullt 3 000 preparat är registrerade hos oss, medan man i andra länder Måndagen den har många, många fler. En föredragande från socialstyrelsen nämnde 2 december 1974 i socialutskottet som exempel ett land som har 25 000 preparat. Anser ni att det är bra att vi har en restriktiv läkemedelsprövning? Eller tror — Ang.

Herr Johansson i Skärstad frågade: Skall svenskar behöva åka utomlands för att skaffa sig en medicin som de vill ha? Ja, det är uppenbart att så länge vi inte här i Sverige tillåter så många mediciner som man tillåter i andra länder, så måste den åka utomlands som vill ha en sådan medicin som finns någon annanstans, och som inte är tillåten i Sverige. Men min motfråga till herr Johansson i Skärstad blir då: Anser han att bara därför att ett läkemedel har godkänts i ett annat land, så skall det också få försäljas i Sverige? Det måste ju bli slutsatsen av hans fråga. Betyder det alltså att vi kan lägga ned vår egen läkemedelskontroll och säga, att så fort ett medel är godkänt i något annat land, skall man ha rätt att köpa det också i Sverige? Om jag får tolka de inlägg som har gjorts här, så tycks det ändå råda enighet om att man inte får försälja sådana läkemedel som har skadliga verkningar eller biverkningar som står i orimligt förhållande till den positiva effekten. Då reser sig nästa fråga: Måste man inte styrka på något sätt att det inte finns biverkningar? Skall det räcka med att man säger att det här läkemedlet har använts i många år, och det har inte upptäckts några biverkningar. Eller måste man presentera några fakta som stöder den uppfattningen? Jag vill rikta den frågan särskilt till herr Lothigius med anledning av hans inlägg. Räcker det med att man säger att här finns en grupp läkare som har använt medlet, och de har inte upptäckt några biverkningar? Eller måste man förebringa någon form av utredning innan det kan anses att detta är klarlagt? Vi vet ju att man har upptäckt biverkningar hos vissa läkemedel som har använts länge. Först efter lång tid och mycket systematiska forskningar upptäckte man biverkningarna, som kunde vara allvarliga. Nästa fråga: Om vi är ense om att man inte får saluföra sådana medel som har biverkningar, skall man då få saluföra allting såsom läkemedel som inte har några skadliga effekter? Eller skall man vara tvungen att visa att de också har en positiv verkan? Hur tror ni att det skulle gå i Sverige, vad tror ni att vi skulle få för utveckling om vi sade att det räcker med att visa att ett läkemedel inte har några skadliga verkningar? Sedan kan man påstå att det har en viss positiv verkan för att bota en sjukdom, men det behöver man inte styrka. Om man bara får någon patient som tror på medlet, skall man få sälja det sedan. 31 Hur tror ni att den svenska läkemedelsmarknaden skulle se ut efter ett tag? Tror ni inte som jag, att det skulle vara stor risk för att det uppträdde rätt mycket av ogenerad marknadsföring? Frågan därefter blir: Hur ställer ni er till marknadsföringslagen, som ju gäller alla varor? Man får inte i dag sälja en målarfärg och påstå att den har vissa egenskaper, utan att kunna styrka det. Skall man då få sälja ett medel på hälsoområdet och påstå att det har vissa effekter utan att styrka det? Skall vi alltså vara mera kritiska när det gäller reklam omkring produkter som vi använder till våra bilar, våra hus osv. än vad vi är när det gäller saluförande av produkter som människor använder för sin hälsa? Eller accepterar ni att marknadsföringslagens principer skall gälla också på detta område, och att man alltså måste kunna styrka vad man säger när man saluför en medicin? Herr Gernandt sade att man bör rensa ut det som är okunnigt och dåligt inom vad han kallar för den fria vårdsektorn, och behålla det värdefulla. Då skulle jag vilja fråga herr Gernandt: Vem skall rensa ut det som är okunnigt och dåligt och avgöra vad som är det värdefulla som skall behållas? Vi kan väl inte gärna göra det här i riksdagen — vi är ju inte kompetenta — utan det måste vara någon annan som skall göra det. Om jag inte missförstod herr Gernandt måste det vara någon myndighet som skall rensa ut detta och behålla det värdefulla — det var väl det som herr Gernandt framförde krav på. Då är frågan bara: Vem skall göra det? Jag skall också be att få ta upp THX-frågan. Om har fattat rätt, har utredningen gått till så att veterinär Sandberg själv har valt ut ett antal fall som han lagt fram för expertgruppen — de fall som han anser vara de mest positiva — för att visa verkan hos THX när det gäller tre väsentliga sjukdomar. Gruppen har inte funnit styrkt effekt i något av fallen. Herr Johansson i Skärstad sade att den här frågan har varit under diskussion i 14 år, och det är alltså så att under dessa 14 år har icke veterinär Sandberg i något enda fall kunnat presentera styrkta effekter t.ex. att THX skulle ha haft effekt mot cancer — som har accepterats av socialstyrelsen eller några andra experter. Herr Johansson i Skärstad kan väl inte på fullt allvar mena att en redogörelse som ett par människor lämnar i TV — hur övertygade de själva än är — skulle kunna tas som ett vetenskapligt bevis för effekten mot någon sjukdom. Om det gäller exempelvis cancer måste man väl undersöka hur cancersvulsten har utvecklats för att det skall vara ett vetenskapligt bevis. Det kan man inte göra genom att personer framträder i TV och talar om hur de själva uppfattar saken. Även om det i och för sig har ett värde att lyssna till människor, kan man inte uttala sig om ett preparats medicinska effekt på det sättet. Den fråga som jag då ställer mig är: Vad beror det på, att man inte har kunnat få fram någon sådan här styrkt effekt? Jag kan inte tro att socialministern, socialstyrelsen och denna expertgrupp —- ja, över huvud taget hela den svenska läkarkåren — inte är besjälade av en stark önskan Nr 132 att finna ett medel mot cancer. Det beror säkert inte på ointresse eller Måndagen den på att man är så negativ till veterinär Sandberg och THX-preparatet, 2 december 1974 att man inte vill upptäcka medlets effekt mot cancer, utan det beror i stället på att man inte har sett några sådana effekter. Jag förutsätter — Ang. rätten att att den svenska läkarkåren i gemen är intresserad av att finna varje medel — använda vissa s.k. mot cancer som kan upptäckas, eftersom cancer är en av våra största — naturläkemedel, folksjukdomar. Tror inte ni precis som jag, att den svenska läkarkåren — mm.m. och de svenska myndigheterna är positivt intresserade av att få fram ett medel mot cancer — om det finns ett sådant? När man inte lyckats få fram ett enda fall där man kunnat styrka att THX haft effekt mot cancer är det ett tecken på att medlet inte har någon sådan effekt. Jag är själv inte läkare och vågar därför inte uttala mig bestämt, men det kan ju förhålla sig på det sättet. Och till dess att någon har lyckats bevisa medlets effektivitet måste man ställa sig skeptisk. Man kan naturligtvis fråga om det är rätt mot patienterna att vägra dem tillgång till THX-medlet. Men man kan också ställa frågan om det är rätt att fortsätta att skapa föreställningen att ett visst medel kan bota cancer, alltså att inge människor sådana förhoppningar, som gör dem psykologiskt beroende av ett medel. Är det rätt handlat mot människorna att göra på det sättet? En annan fråga som jag också vill ställa är denna: Hur skall en utredning gå till för att den skall kunna anses tillfredsställande? Är det inte tillfredsställande att herr Sandberg har fått ta fram de fall som han själv anser vara de bästa? Jag undrar om det inte är så att hur mycket man än utreder, kommer herr Sandberg ändå inte att vara tillfredsställd med någon utredning förrän den bevisar att THX har effekt. Jag är rädd för att det ligger till på det sättet. Och då är ju situationen ganska hopplös. I så fall har vi ett olösligt problem. Om man har en forskare som är så bergfast i sin tro på sitt eget medel att han inte accepterar några andra forskningsresultat än att medlet har effekt — det är ju mycket mänskligt att ha den inställningen, om man är forskare — så spelar det ingen roll hur många utredningar som tillsätts eller hur utredningarna arbetar. Då får vi ändå inte frågan avgjord, som herr Lothigius sade, så länge andra experter inte kommer fram till det av honom önskade resultatet. Vidare är det givetvis så, vilket vi väl alla är på det klara med, att även om ett medel inte har någon styrkt effekt på t.ex. cancer, så kan man ändå få människor att tro det, inte av ond vilja utan därför att det finns en mängd effekter som verkar åt det hållet. Det är t.ex. mycket möjligt att preparatet har en allmänt uppiggande effekt. Människor är ju experter på hur de själva känner sig. Det kan de tala om bättre än någon annan. Däremot kan de inte uttala sig om hur en eventuell tumör utvecklar sig. Men om medlet har en uppiggande effekt anser sig patienten ha blivit bättre. Vidare finns det psykologiska faktorer som kan verka i samma riktning. Om en stor mängd människor tror på ett visst medel, så är det lätt att överföra den tron till andra. Och då är frågan, som också socialministern var inne på, hur vi bör fatta vår uppgift. Även jag har varit i kontakt med åtskilliga människor som haft den uppfattningen att de blivit hjälpta med olika medel, som inte är registrerade som läkemedel. Jag fattar det också som en av mina uppgifter att föra fram de människornas synpunkter i sådana här sammanhang. Men det hör också till våra uppgifter att för människorna förklara motiven till de beslut som har fattats här i riksdagen. Socialministern sade att herr Sandberg har samma rätt som andra att anmäla sitt preparat för registrering och få det prövat i riktig ordning. Ja, det är sant. Men jag tror inte att det räcker — och jag skall sluta med en fråga till socialministern om det — att konstatera detta. Den här diskussionen handlar nämligen inte väsentligen om herr Sandbergs rättigheter, utan den handlar om vilka rättigheter de många tusen människor har, som tror på detta preparat. Jag tror tyvärr inte att vi kan hoppas på att herr Sandberg kommer att låta underkasta medlet en objektiv prövning. Erfarenheterna hittills ger inte anledning till stora förhoppningar i den vägen. Frågan är då vilken slutsats man skall dra av detta. Att flera tusen människor anser sig vara beroende av vissa preparat som inte är registrerade, är något som både socialministern och riksdagen måste ta hänsyn till och notera som ett faktum. Man kan inte vifta bort problemet med att säga att herr Sandberg har formell rätt att få sitt preparat registrerat. Det faktum att denna utredning gjorts tyder på att man inte har viftat bort problemet. Men det är också uppenbart att problemet kvarstår även efter utredningen. Expertgruppen har bara undersökt medlets effekt på tre åkommor och inte generellt. Den här reaktionen från allmänheten — framför allt kanske i Småland men jag tror det gäller människor från hela landet — får inte behandlas på ett så opsykologiskt sätt, att man ger intryck av att myndigheterna inte vill lyssna på dessa människor. Det intrycket har de fått, herr Aspling, när socialstyrelsen har givit dem fem minuter för att framföra sina problem. Jag vet att den som kommer oanmäld riskerar att få bara fem minuter och kanske inte ens det. Men då kan man på socialstyrelsen ta initiativ till en ny sammankomst, man kan vara positiv i stället för hårt avvisande. Jag vill understryka att socialstyrelsen verkligen har ett ansvar för detta. Jag tror att man måste vidta ytterligare åtgärder, och det här är ett akut problem. Visserligen är socialstyrelsens läkemedelsavdelning redan hårt trängd av sina arbetsuppgifter. Man har väntetider på över två år för att registrera läkemedel som har styrkta, positiva effekter. Sätter man in resurser på detta medel, som inte har några vetenskapligt styrkta effekter, riskerar man naturligtvis att väntetiderna för de andra medlen blir ännu längre. Men jag tror ändå att man måste göra någonting för att visa att man Nr 132 är beredd att ytterligare pröva medlets effekt, kanske på andra åkommor. Måndagen den Man kan inte bara spela bollen tillbaka till dem som här har ställt frågor 2 december 1974 och till veterinär Sandberg. Därav kommer inte mycket, är jag rädd. Då blir det bara en konfrontation mellan ett antal tusen människor och Ang. rätten att den officiella svenska hälsovården, och det är ingenting som vi kan önska. använda vissa s.k. Här finns först och främst en speciell grupp, och det är de — de utgör naturläkemedel, givetvis inte en majoritet, utan detta är en mindre grupp - som har mm.m. fått besked om att läkarna inte längre kan hjälpa dem med deras åkomma. Att för deras del göra det möjligt att använda ett medel som de tror på, även om det inte har styrkt effekt, borde väl inte vara otänkbart.

Det tror jag är en allmän slutsats som man kan dra. Jag vill alltså sluta mitt anförande med att fråga socialministern: Avser ni inte att — antingen inom departementet eller inom socialstyrelsen — ta något ytterligare initiativ för att komma till rätta med probelmet med de många tusen människor, som anser sig behöva de här läkemedlen?
Fru talman! I den debatt där socialministern själv skötte försvaret verkade han ganska trängd mot slutet. Han sade: När jag hör Johansson i Skärstad måste jag säga att vi skall känna ansvar också. Då skulle jag vilja säga att många som står bakom mig har bett mig att ställa denna fråga till socialministern. Det finns många människor i vårt land som har fått den domen när de sökt vår goda sjukvård, att de är hopplösa fall och att läkarna inte kan hjälpa dem längre — är det då så, att socialstyrelsen är högsta instans och att det inte finns någon rättighet för dem att söka andra vägar och andra medel? Jag har frågat om dessa människor måste fara utomlands för att få tillgång till preparat som har verkat positivt på dem, och jag har frågat om expertgruppen har undersökt de två fall som förekommit i TV. Det är vad jag har frågat tidigare. Nu vill jag fråga: Anser socialministern att jag inte känner samma ansvar som socialministern när jag ställer sådana frågor här i riksdagen? Jag hoppas att TV lyssnar till detta och hakar på så att vi kan få en konfrontation mellan socialministern och de där båda människorna. Kanske liberalen Romanus, som nu har ställt så många frågor i den här interpellationsdebatten, också finge sitta med på ett hörn och fråga. Då kanske vi kunde få klarhet på den punkten.

Fru talman! Det var intressant att höra herr Romanus i den här debatten. Han uppträdde ungefär som en vice socialminister med sina frågeställningar till oss interpellanter — och det har han naturligtvis full rätt att göra — men han ställde dem logiskt och klart, och därför finns det också möjlighet att ge svar på dem. Men först vill jag vända mig till herr socialministern, som sade att jag är okunnig om vad vetenskap och beprövad erfarenhet är. Ja, jag har redan sagt i min inledning att detta är ett svårt ämnesområde, där jag är okunnig. Jag behöver lära mig mera om det, men jag ifrågasätter ändå mycket av det som händer ute på fältet. Vi kan då gå till några av de frågor som herr Romanus har ställt. Han frågade, hur läkemedelskontrollen och läkemedelslagstiftningen skall vara utformade. På den frågan vill jag svara detsamma som herr Romanus kom fram till i sin slutplädering, nämligen att det är fråga om en tolkning. Jag kan inte förstå att det inte skulle vara möjligt för socialstyrelsen att ta något initiativ för att lösa den frågan. Nu nämner jag Paspat igen. Socialministern vill inte diskutera ett särskilt preparat, säger han, men han har ju diskuterat THX. Tag initiativ till att föra ut detta medel på fältet! Se till att verkliga undersökningar görs! Låt läkarna få använda medlet så att man efter deras journaler kan bedöma verkningarna! Intervjua dem som får THX och följ deras situation under flera år! Det är så mycket mer märkvärdigt att man inte kan göra detta som socialstyrelsen säger att medlen inte ger någon effekt. Därmed har ju socialstyrelsen sagt att de inte heller ger någon skadlig effekt. Varför kan man då inte använda ett sådan förfaringssätt för att hjälpa patienter att få klarhet i situationen? Jag instämmer helt med herr Romanus när han säger att det är bra att vi har en restriktiv läkemedelsprövning. En sådan skall finnas —- den säger jag absolut ja till. Marknadsföringens principer skall gälla även på detta område — det säger jag också ja till. Men när tiotusentals människor befinner sig i en konfliktsituation gentemot socialstyrelsen är det naturligt att socialministern tar ett eget initiativ. Varför inte göra det? Till skillnad mot vad som är fallet med THX används Paspat av ett läkarteam som också vill fortsätta att använda det och som kan visa att deras patienter har blivit bättre. Varför skall man tvinga dessa läkare att avsluta denna form av medicinering, när så många människor känner sig beroende av den medicinen? Det är i allra högsta grad en human fråga. Kanske socialministern ändå kan gå oss till mötes på detta område? Annars blir det någonting av träaktighet i hela behandlingen av frågeställningen. En överläkare sade till mig häromdagen: ”Varför tar socialstyrelsen inte allvarligare på detta? Även vi tycker att man bör behandla den här frågan på ett annat sätt.” Det var en överläkare som inte tror på t.ex. THX.

Nr 132 Tyvärr har jag inte kunnat svara på alla herr Romanus” frågor, men Måndagen den detta är enligt mitt förmenande det viktigaste. 2 december 1974
Ang. rätten att Fru talman! Socialministern sade att regeringen inte kan göra någon använda vissa s.k. speciell insats för ett enstaka läkemedel. Men när ett stort antal människor — naturläkemedel, har känt sig hjälpta i ett så allvarligt läge, när de har tagit THX som mm.m. sin sista utväg, då borde regeringen överväga möjligheten att se till att de får tillgång till medlet. Det är grymt att ställa dem utanför. Jag har upplevt hur en sådan patient har känt sig i den situationen. Jag vill även poängtera vad jag i mitt första anförande sade om behovet av tillräckliga medel till forskning och utredning. Det är beklagligt om socialstyrelsens anslag i just detta läge inte räcker så långt som det borde göra. Regeringen borde överväga att ställa ytterligare medel till förfogande.
Fru talman! Socialministern hade från början inte något svar på mina frågor. När han så småningom tittade igenom sina papper — och sade sig vara förvirrad över framställningen i min interpellation — kom han till slut fram till att om det är friskvården min interpellation gäller, så är det inget problem; man satsar nu för tiden hyggligt på friskvården. Jag har under årens lopp mycket noggrant följt situationen på friskvårdens område — jag var den som redan 1965 präglade ordet ”friskvård”. Jag har alltid tyckt att det gått väl långsamt på friskvårdssidan. Men nu var det inte direkt friskvården jag avsåg, utan min interpellation gällde de aktiviteter som bedrivs privat på olika håll i landet och som sjuka människor kan utnyttja om de betalar för det och tror på dessa metoder. Min fråga var om samhället satte sådant värde på detta att man kunde tänka sig att ge någon form av samhällsstöd. När det sedan gäller herr Romanus” frågor kanske jag får göra som statsråden brukar göra och besvara flera frågor i ett sammanhang, dvs. tala både till statsrådet och till herr Romanus. Jag anser också att läkemedelslagen är mycket bra och bör finnas; jag har sagt det även i tidigare sammanhang.

När det gäller frågan om hur man på ett enkelt sätt skall göra en läkemedelsprövning kan jag på den korta tid som står till mitt förfogande inte gå in i detalj, men jag skall ändå räkna upp en del metoder. Man kan göra en jämförelse med en uppfinnare som måste söka patent på sin uppfinning. Det kostar pengar. Även den som upptäckt ett läkemedel måste lägga ut mycket pengar för att bevisa dess verkan. Upp 37 finnaren har till sitt förfogande styrelsen för teknisk utveckling och andra organ, av vilka han kan få hjälp med utvecklingen av sin idé. Jag vet inte om det finns något sådant organ när det gäller läkemedel. Som jag tidigare sade, bör socialstyrelsen intressera sig för sådant som kan tänkas vara bra och t.ex. medverka till att det på lasaretten under kontroll kan göras försök på frivilliga. Läkarna är säkerligen så skickliga att de kan bedöma hur man skall lägga upp en sådan kontrollserie utan att det blir farligt för patienten. Vidare bör man i praktiken kunna utöva kontroll på dem som tillämpar olika behandlingsmetoder genom att man under socialstyrelsens överinseende inför olika legitimationsnivåer, så att dugliga människor får tillstånd, medan de som saknar kunskap eller visat sig inte kunna sköta sin verksamhet inte får någon legitimation. I samband härmed bör man givetvis också ge en viss utbildning, som väl i allmänhet får bekostas av den som är intresserad av att driva en sådan verksamhet. Vidare bör man försöka komma dithän att alla människor med förtroende kan vända sig till legitimerade läkare, så att man kan undvika att sjuka människor vänder sig till personer som inte har kompetens. Den legitimerade läkaren kan med hjälp av provutrustning och sin assistentpersonal göra ordentliga kontroller och erforderliga provtagningar. Han skall sedan kunna bestämma behandlingsformen, dvs. avgöra om vederbörande patient skall behöva läggas i en 500-kronorssäng eller kunna dirigeras till en kunnig sjuksköterska som kan avgifta och ge lämplig diet m.m. för att utan alltför starkt verkande medel häva sjukdomen. Det kan invändas mycket mot detta, om man inte har den goda viljan att försöka förstå det. Men om man verkligen skulle vilja utnyttja detta för att få en parallellväg till den nuvarande sjukvården tror jag man skulle finna att det går att göra på det här viset. Jag begär inte längre av socialministern att få svar på mina frågor. Man kan ju av hans svar i protokollet sedan utläsa hur han ställer sig till denna situation, och det räcker. Därför ber jag att få tacka socialministern för vad han har sagt och gjort i ärendet.
Fru talman! Jag skall för egen del inte förlänga debatten så mycket mer. Den har nu pågått under åtskillig tid. Men några av de repliker som förmedlats vill jag gärna ta upp och svara på. Herr Johansson i Skärstad bör ha klart för sig att man här i riksdagen inte diskuterar enskilda fall. Det är en gammal princip som riksdagen slagit vakt om. Han talar om två personer som har framträtt i TV och gjort vissa uttalanden. Herr Johansson i Skärstad måste förstå att det är orimligt att begära att jag skall kommentera detta. Han frågar om de var med i undersökningsmaterialet etc. Jag går inte in på de enskilda fallen. Det vill jag understryka, och jag följer här, fru talman, den princip vi hållit i helgd i riksdagen. Till herr Lothigius vill jag säga att när han nu understryker att han vill ställa sig bakom en restriktiv — det var så han uttryckte det — lä Nr 132 kemedelslagstiftning, måste han också ta konsekvenserna av att den till Måndagen den lämpas, eller hur? Och det är tillämpningen som självfallet är väsentlig 2 december 1974 och avgörande. Herr Lothigius försöker med egendomliga kringgående rörelser egent — Ang. rätten att ligen tala om andra ting än vad denna debatt centralt borde röra sig använda vissa s.k. om. Jag vill, herr Lothigius, påstå att veterinär Sandberg under årens — naturläkemedel, lopp givits osedvanliga möjligheter att själv styrka THX-preparatets värde — m.m. och med hjälp av medicinsk sakkunskap på högsta nivå få preparatets effekter objektivt prövade.

Här står socialstyrelsens läkemedelsavdelning helt naturligt redo att pröva varje ansökan för att på så sätt just för patienternas skull skaffa de garantier de har rätt att fordra då det gäller detta preparats effekt. Till herr Romanus vill jag bara säga att visst är det angeläget att myndigheter lyssnar på människorna. När man vill ha sådana kontakter är det utifrån praktiska synpunkter viktigt att man anmäler det i tid, för att göra sådana överläggningar möjliga och meningsfulla. Jag vill emellertid upplysa herr Romanus om att jag tillsammans med generaldirektören i socialstyrelsen haft tillfälle att överlägga med representanter för Riksföreningen för thymusforskning. De begärde att få komma upp till departementet, och vi hade tillfälle att resonera under närmare ett par timmar. Det är naturligtvis viktigt att man så långt som möjligt på det sättet tillmötesgår önskemål om kontakter och överläggningar.

Fru talman! Får jag sedan nämna att eftersom riksdagen för en tid sedan behandlade den viktiga frågan om sjukvården i livets slutskede och förordade en utredning har vi nu tillsatt den utredningen. Den skall, så som riksdagens socialutskott givit uttryck för, ske med utgångspunkt i att allmänheten skall kunna känna förtroende för sjukvården. Under utredningsarbetet skall särskild uppmärksamhet ägnas åtgärder som gör det möjligt för sjukvårdspersonalen att ta hand om patienter på ett psykologiskt rikigt sätt. Behovet av en fördjupad och mer personlig kontakt mellan sjukvårdens personal samt patienten och dennes anhöriga understryker vi i direktiven till utredningen. Jag har velat nämna detta 39 därför att de frågor som herr Romanus tog upp utan tvivel är viktiga och väsentliga. Låt mig slutligen, fru talman, till protokollet få notera att den ingående analys som herr Romanus ägnade de utan tvivel viktiga frågor vi diskuterat var av stort intresse. Analysen gav oss alla åtskilligt av stort objektivt värde.

Fru talman! Jag har med intresse lyssnat på en del av vad socialministern haft att andra i detta ärende. Jag måste emellertid anmäla att jag icke delar hans uppfattning på så värst många punkter. Socialministern talar om svensk läkemedelskontroll som om den skulle vara så förnämlig och fin och restriktiv och att man därför inte kan godkänna flera av de medel som är aktuella i denna debatt. Jag tycker inte den svenska läkemedelskontrollen är så fantastiskt bra. Vi har faktiskt skall vi säga en rent statistisk undersökning. Socialstyrelsen gör inga egna prov. Därför händer det att mediciner godkänns här i Sverige på av tillverkarna, de stora läkemedelsföretagen, framlagt material. I andra länder, t.ex. Frankrike, där man har en självständig prövning av medlen, kanske samma medel underkänns på grund av att man vid den egna kontrollen har kommit fram till andra resultat. Vidare är denna prövning i praktiken upplagd så att den passar utomordentligt väl för de stora läkemedelsföretagens resurser ekonomiskt och personellt. Men den enskilda person som å la doktor Sandberg ligger bakom ett medel eller de små företagen som framställer vissa naturpreparat har i praktiken inga egentliga chanser att få sina medel prövade i Sverige. Försvaret från socialstyrelsen i de här frågorna brukar vara väldigt underligt, det har redan påpekats i denna debatt: Antingen är ett medel skadligt eller — när man har upptäckt att det inte är det — helt utan verkan och kan därför inte registreras. Men om ett medel är helt utan verkan, herr socialminister, borde det vara totalt ofarligt också. Varför skall då inte en desperat människa som har prövat allt annat få lov att pröva detta helt overksamma medel? Det är verkligen en mänsklig rättighet att få välja den behandling man själv vill ha. Är det nu ett medel som enligt socialstyrelsen — vilket styrelsen skriftligen fastslår både här och var — är utan verkan, kan det i vilket fall som helst inte skada någon. Jag har själv, som jag sade här i en liknande debatt i våras, personliga erfarenheter av naturläkemedel. Mitt inlägg i våras ledde till en del publicitet, och många desperata människor har tagit kontakt med mig och försökt få hjälp. De har berättat om sin situation, att de vanliga metoderna inte hjälper för dem. De har prövat allting och deras enda hopp är att försöka med något av naturläkemedlen. Men det förvägras dem. Det är ju ändå medel som är utan verkan, alltså ofarliga, enligt socialstyrelsen. Varför är det så här? Det finns en del privilegierade människor här i landet som har råd Nr 132 och i viss mån tid att skaffa sig de här medlen ändå. Jag hör till dem. Måndagen den Jag har möjlighet att åka till Tyskland, men många människor har inte 2 december 1974 det. De är rörelsehindrade. De har inte de ekonomiska möjligheterna att åka ned till Tyskland och köpa hem mediciner som de anser sig Ång. rätten att behöva. Jag tycker det är ett omänskligt sätt att behandla människor använda vissa s.k. som anser sig ha behov av naturläkemedel och som sätter sin sista lit — naturläkemedel, till dem.m. m. Att de godkända läkemedlen skulle vara så ofarliga och säkra vet vi inte är riktigt. För den sjukdom som jag själv har leder det godkända och mest använda medlet till direkt skadliga biverkningar för minst 10 procent av dem som försöker ta det. Själv hör jag till dem som blir dåliga efter bara en kort tids användning. Sådana medel får det göras stor och påkostad reklam för av läkemedelsföretagen, under det att medel som i andra länder, Tyskland, Österrike och Schweiz har prövats och använts vid universitetskliniker och liknande, där man kommer fram till goda resultat, inte ens får införas i Sverige. Herr socialministern borde verkligen överväga om detta är ett rimligt och mänskligt sätt att behandla människor i en svår situation. Håller socialministern med mig om att det verkligen är en mänsklig rättighet att själv få välja den vård man vill ha?

Fru talman! Jag uppfattar inte — och avsåg inte — mitt tidigare inlägg som ett försök att hjälpa socialministern i hans ämbete. Tvärtom ställde jag ett par frågor till honom. De ärade interpellanterna får ursäkta, men när man lyssnar till era anföranden inställer sig åtskilliga frågor, som också behöver besvaras. När ni i allmänna ordalag talar om att det borde vara en rättighet att köpa sådana läkemedel i Sverige som finns i andra länder, och att man inte borde behöva resa utomlands för det, kan jag inte annat än fråga: Innebär inte det — eftersom vi har mycket färre preparat i Sverige än man har i andra länder — att ni vill skrota hela den svenska läkemedelskontrollen? Det var därför jag tog upp de frågorna. Herr Johansson i Skärstad svarade inte, men herr Lothigius och herr Gernandt ställer sig, om jag fattade dem rätt, bakom den svenska läkemedelslagstiftningen, och det tycker jag är värdefullt att notera. Herr Gernandt sade t.o.m. att han anser att alla som har åkommor skall gå till legitimerad läkare, och att denne skall kunna remittera vidare till olika typer av behandling. Det är en inställning som också är värd att notera. Jag tror inte att alla de som är verksamma inom den fria vårdsektorn, som herr Gernandt har tagit upp, är helt förtjusta över det beskedet från herr Gernandt, men det är bra att det har givits. Herr Gernandt svarade inte på min fråga om vem han anser skall rensa bort det som är ”okunnigt och dåligt” i den fria vårdsektorn, som han själv uttryckte saken. Jag får väl fatta det så att han menar att 41 det skall göras av de legitimerade läkarna. De skall så att säga styra patienterna till det som är bra, och då skulle man bli av med det som är okunnigt och dåligt. Ibland när man diskuterar dessa frågor får man en känsla av att det egentligen inte finns någonting som är dåligt, utan att allt det som kallas fri hälsovård eller hälsofrämjande är bra och skall uppmuntras. Men det menar alltså inte herr Gernandt, och det är viktigt. Herr Gernandt säger att den som gör en uppfinning kan gå till diverse olika fonder för att få hjälp att forska vidare. Ja, herr Gernandt, det finns många fonder även för medicinsk forskning. Den som tror sig ha uppfunnit ett viktigt läkemedel har åtskilliga ställen att gå till — i synnerhet den som tror att han upptäckt ett medel mot cancer. Jag tror inte att det finns något läkemedelsföretag i världen som inte skulle vara överförtjust över att kunna som första företag lansera ett effektivt botemedel mot cancer. Dessutom finns det, som sagts, ideella organisationer av olika slag, fonder och annat, som ger anslag speciellt när det gäller cancer. Jag är glad åt det socialministern meddelade: att man har haft kontakt med representanter för patientföreningen. Jag hoppas att man har kunnat reparera den skada som otvivelaktigt uppstod i ett tidigare skede genom den opsykologiska behandling som patientföreningen blev föremål för och som gav intryck av att myndigheterna inte vill lyssna till dessa många tusen människor. Jag hoppas att det var ett olycksfall i arbetet, och att man i framtiden behandlar dessa människor på ett annat sätt än man gjorde den gången. Jag hoppas att det som socialministern pekar på i svaret — som kanske är en aning dunkelt, men som han lade stor vikt vid — också innebär att man kommer att eftersträva ytterligare forskning rörande sådana medel som används av många människor. Herr Lindahl i Hamburgsund tog också upp en kategori människor som jag berörde i mitt förra inlägg, nämligen de som är i en desperat situation, som har fått höra att de inte kan få någon hjälp av den vanliga sjukvården. Han sade att man har anledning att behandla deras problem på ett särskilt sätt, och det har jag också framhållit när vi tidigare diskuterat naturläkemedel. För en människa som är i en desperat situation är det viktigt att det finns medel som är prövade. Det kommer alltid att finnas de som har nya lösningar att erbjuda just sådana människor. De lösningarna kan vara bra, men det kan också vara ganska grymt att inge nytt hopp med ett medel som inte har någon effekt. Det är ofta bara de som blivit hjälpta som framträder, medan de som blivit besvikna en gång till inte säger något. För dem var det ju inget att berätta om, utan bara en besvikelse i raden av många. Just därför är det så angeläget att medel, som enligt många människors vittnesbörd kunnat vara till hjälp, blir vetenskapligt prövade så att man får ett bättre underlag för att hjälpa människor som är i en desperat situation.

Nr 132 Fru talman! Vi har nu debatterat dessa frågor mycket länge, och det Måndagen den är kanske i princip inte riktigt att ta kammarens tid i anspråk så länge 2 december 1974 för dem. Men när vi nu fått tillfälle att ta upp dessa spörsmål kan jag inte underlåta att något ytterligare beröra dem, eftersom jag anser att Ång. rätten att de är så viktiga att de fordrar en bevisning. använda vissa s.k. Socialministern har sagt till mig att jag godkänt gällande läkemedels — naturläkemedel, lagstiftning, och det har jag gjort. Jag instämmer också i att man bör mm, m. vara restriktiv vid dess tillämpning. Men man måste också se denna restriktivitet mot bakgrunden av att det finns exceptionella fall, och det är dem vi har fört fram. Socialministern måste erkänna att de två frågeställningar som jag tagit upp som exempel, preparaten Paspat och THX, är speciella, eftersom så många människor är involverade. Med tanke på att THX-preparatets användare, dr Sandberg, icke lämnar ett tillfredsställande material till myndigheterna för utvärdering av preparatet måste socialstyrelsen ta initiativ till en sådan. Det har man delvis gjort genom tillsättandet av en arbetsgrupp, men det räcker inte. Kvar står fortfarande att man inte har genomlyst frågan tillräckligt.

Man kommer inte ifrån denna fråga på något annat sätt, herr socialminister. Det kommer annars att heta att behandlingen av denna fråga varit alltför restriktiv eller träaktig. Det är nödvändigt att gå till legitimerade läkare. Jag anser, fru talman, att det tyvärr är nästan meningslöst att fortsätta denna debatt, om socialministern kvarstår vid sina synpunkter och inte vill tillmötesgå mina krav. Jag är allvarligt bedrövad över att vi inte har kommit längre i den diskussion som förts under en rad av år. Följden blir ju bara att socialministern kommer att få genomlida en sådan här debatt också ett par gånger nästa år. Jag har aldrig t.ex. talat med herr Sandberg om dessa frågor. Jag har mött honom en enda gång, nämligen när jag var suppleant i en hästuttagningsnämnd och när herr Sandberg som veterinär skulle undersöka hästarna. Det var mitt första steg in i det kommunala livet, för 25 år sedan. Sedan dess har jag aldrig talat med honom. Anledningen till mitt engagemang ligger på ett helt annat plan. Mycket framstående personer inom statsförvaltningen har framfört önskemål om att vi skall ta upp detta till diskussion. Sådana önskemål har även framförts av läkare, dels sådana som har verksam praktik, dels sådana som använder THX för att behandla egna krämpor. Dessutom kommer naturligtvis vi smålänningar, eftersom aktiviteten i vad gäller detta preparat är så hög i våra trakter, i kontakt med en rad människor som behandlats med preparatet. Vi kan inte frigöra oss från den här frågeställningen, och vi måste alltså komma åter. Jag har emellertid den förhoppningen 43 att socialministern i lugn och ro funderar igenom saken i sin kammare och vågar ta ett eget initiativ. Jag tackar ännu en gång för svaret, och jag ber om ursäkt för att debatten har hållit på så länge.
Fru talman! Det enskilda fallet, herr socialministern, var ju inte huvudfrågan bland de tre, utan det var om dessa människor, som vår sjukvård inte kan ge någon hjälp, har rätt att söka andra vägar och andra medel. Men det enskilda fallet här kan knappast betraktas som ett enskilt fall. När expertgruppen lämnat sin rapport om att THX inte skulle betyda någonting visade ju svensk TV upp två fall — människor som hade varit bundna vid rullstol o. d. och som nu utförde gymnastik i TV och demonstrerade vad de kunde åstadkomma. Då tycker jag inte att det är fråga om ett enskilt fall, utan att det hör hemma i den debatt som förs omkring detta problem. Även om jag inte svarade på herr Romanus” många frågor, skall han inte tillvita mig någon speciell uppfattning om svensk läkemedelslagstiftning. Jag har min egen åsikt, och herr Romanus vet vilken den är. Då får herr Romanus inte stå här och litet försåtligt göra gällande att jag skulle ha någon annan uppfattning.
Fru talman! Jag vill bara säga till herr Romanus — det föresvävade mig nästan att säga mäster Romanus — att han inte skall göra mina ord mera bindande än jag har avsett själv. När jag säger att man skall kunna gå till legitimerade läkare med förtroende, menar jag naturligtvis inte att man först skall behöva gå till en legitimerad läkare om man sedan vill gå vidare till ett hälsohem eller en kiropraktor eller en hälsokostaffär. Man skall kunna gå till en legitimerad läkare i förvissning om att i de fall man själv önskar en behandling som man tror på, skall man kunna framlägga det önskemålet för läkaren utan att behöva riskera att han tycker illa om att man vågar gå vid sidan av socialstyrelsens linje. Med andra ord menar jag att en läkare framdeles skall vara så utbildad, så kunnig och så förstående för frågorna att han kan ge en god rekommendation och även få utnyttja sådana här medel.

Fru talman! Jag vill verkligen inte tillvita herrarna några uppfattningar som ni inte har uttryckt själva, utan jag försöker lyssna uppmärksamt. Det som föranledde min fråga till Johansson i Skärstad var att han - Nr 132 undrade om människor verkligen skall behöva resa utomlands för att Måndagen den skaffa läkemedel som de vill ha. Då måste man ställa frågan: Betyder 2 december 1974 det att herr Johansson i Skärstad vill att vi i Sverige skall tillhandahålla I alla läkemedel som finns utomlands?Nu hoppas jag att jag inte tar fel, Om lättnader i det om jag tolkar hans senaste inlägg så att han inte anser det, utan att - ekonomiska trycket han i huvudsak stöder den svenska läkemedelslagstiftningen. Men att på kommuner och det var berättigat att ställa frågan efter herr Johanssons första inlägg, landsting tror jag att han får acceptera. Till herr Gernandt vill jag säga samma sak. Jag uppfattade herr Gernandt så att han menade att var och en som är sjuk bör gå till en legitimerad läkare, och sedan av vederbörande slussas vidare till den fria vårdsektorn, om det finns någon behandlingsmetod där som passar för honom eller henne. Om det är rätt uppfattat är vi överens, eftersom jag också anser att man bör gå till läkare om man är sjuk och inte till andra som är mer eller mindre självutnämnda i sjukvårdsbranschen. Sedan sade herr Gernandt att det är önskvärt att man rensar bort det som är dåligt och okunnigt i den fria vårdsektorn. Det betyder att herr Gernandt anser att det finns det som är dåligt och okunnigt i den fria vårdsektorn. Det är bra att han säger detta. Ibland får man nämligen intrycket av den debatt som förs, att det räcker med att man förklarar att man är hälsofrämjare för att man skall accepteras. Så är det ju inte, utan behandlingsmetoderna skall ligga i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet, som detta begrepp uppfattas i dag av den svenska expertisen. Då är vi överens.
Fru talman! Herr Berndtson har frågat mig om jag har för avsikt att under höstriksdagen framlägga förslag om åtgärder, som skyndsammast möjligt kan lätta det ekonomiska trycket på landets kommuner och landsting — exempelvis övertagande från statens sida av personalkostnaderna vid barnstugorna samt ett statligt grundbidrag till kommunerna för utgivande av kommunalt bostadstillägg. Herr Berndtson har också frågat mig om jag är beredd att framlägga förslag i riksdagen om befrielse för kommuner och landsting från att erlägga arbetsgivaravgift. Kommunernas ekonomiska förhållanden utreds för närvarande av den kommunalekonomiska utredningen. Enligt sina direktiv skall utredningen bl.a. kartlägga och bedöma kommunernas framtida finansieringssituation. Häri innefattas då såväl skatteinkomster som statsbidrag, avgifter 45 ekonomiska trycket på kommuner och landsting och upplåning. Dessa finansieringsformer kan inte bedömas var för sig utan måste ses i ett helhetsperspektiv som då även innefattar olika avvägningar av den kommunala verksamhetens framtida inriktning och omfattning. Självfallet måste man avvakta utredningens arbete på dessa punkter innan ställning tas till de av herr Berndtson aktualiserade förändringarna i statsbidragsgivningen. Härmed har jag besvarat den första frågan i interpellationen. När det gäller frågan om arbetsgivaravgiften vill jag framhålla att denna avgift utgör en del av den totala arbetskostnad som alla arbetsgivare har att betala för sin arbetskraft. Avgiftshöjningen utgör en ersättning för en i annat fall utgående höjning av lönekostnaden. Kommunerna kan som arbetsgivare inte i dessa avseenden isoleras från den övriga delen av arbetsmarknaden. Med hänvisning härtill är jag således inte beredd att framlägga förslag om att kommuner och landsting befrias från arbetsgivaravgift. Avslutningsvis vill jag erinra om att kommunerna i likhet med staten har att täcka sina ofrånkomliga utgifter från samma källa, nämligen de svenska skattebetalarna.

Fru talman! Den ekonomiska situationen för kommuner och landsting har klart framträtt under de senaste månaderna. Utdebiteringen har höjts beroende på att landsting eller primärkommuner och i många fall bådadera höjt skatteuttaget. Parallellt med skattehöjningarna har kraftiga prutningar på anslagsäskandena företagits. Det är alltså inte så att kommunalmännen plötsligt fått ambitioner att lösa alla eftersatta problem. Man kommer nog närmare sanningen om man hävdar att till bilden hör stark återhållsamhet i fråga om att bygga ut den sociala servicen och t.o.m. försämringar på vissa områden. Många kommuner — däribland i mitt eget hemlän — har nu kommit upp till emellan 27 och 28 kronor i utdebitering. Inför höstens budgetmöten i kommuner och landsting framgick att skattehöjningar var att vänta i 160 av landets 278 kommuner och i 13 av 23 landsting. Det framstod klart att i många fall skulle de höjda kommunalskatterna komma att i det närmaste ta ut den planerade sänkningen av statsskatten för stora inkomstgrupper. Kommunalskatteutvecklingen återspeglar givetvis ett händelseförlopp under gångna år. Åtskilliga uppgifter och utgifter har lagts på kommunerna. Statsbidragen har varit otillräckliga. Kommunernas möjligheter att låna har varit begränsade. Skattestoppet dämde upp angelägna behov. Allt detta har medverkat till ett läge där kommuner och landsting tvingats höja skatterna för att kunna fullfölja gjorda åtaganden. Det är dess värre inte så att vi här har att göra med en engångsföreteelse. Tvärtom finns det många tecken på att kommunernas kostnader kommer Nr 132 att stiga och att de svårigheter som kommit till uttryck i år kvarstår Måndagen den och kanske t.o.m. förvärras. 2 december 1974 Det var mot bakgrund av dessa förhållanden som jag framställdemin = interpellation till finansminister Sträng vid höstriksdagens början. Jag Om lättnader i det vill tacka finansministern för svaret, men tyvärr ger det inte mycket ekonomiska trycket hopp för de kommunalpolitiker som med djup oro sett hur statens egna på kommuner och åtgärder ökat utgifterna för kommuner och landsting och som hoppats = landsting på större ekonomiska åtaganden från statens sida. Svaret ger heller inte mycket till de stora grupper lågoch medelinkomsttagare som tvingas konstatera hur de stigande kommunalskatterna äter upp lönehöjningar och utlovade sänkningar av statsskatten. Finansministern hänvisar i sitt svar till den kommunalekonomiska utredningen och menar att man måste avvakta utredningens arbete innan man tar ställning till de förändringar i statsbidragsgivningen som har aktualiserats i interpellationen. Men är det givet att så måste vara fallet? Vi har från vänsterpartiet kommunisterna ansett att man i avvaktan på den totala översynen av uppgiftsoch kostnadsfördelning mellan stat och kommuner mycket väl kunde bryta ut några områden, där det ekonomiska trycket på kommunerna borde kunna lättas genom statliga insatser. Jag vill erinra om att Svenska kommunförbundet i en skrivelse till regeringen redan 1971, strax efter riksdagens beslut att begära en utredning, framhöll att en utredning av hela kostnadsfördelningsproblemet inte får utgöra hinder för en omedelbar höjning av statsbidragsnivån för vissa verksamheter, där ett ökat statligt kostnadsengagemang är särskilt motiverat. Kommunförbundet pekade bl.a. på barntillsynsverksamheten och de kommunala bostadstilläggen som sådana områden där särskilda insatser var behövliga. Hösten 1973 beslöt riksdagen bl.a. om särskilda anordningsbidrag till kommunerna för barnstugorna. Borde inte regeringen åtminstone kunna föreslå att dessa särskilda bidrag, som har utgått för 1974, också skall kunna utgå i fortsättningen? Min första fråga i interpellationen till finansministern gällde om han var beredd att redan till höstriksdagen framlägga förslag exempelvis om statens övertagande av personalkostnaderna vid barnstugorna och ett statligt grundbidrag till kommunerna för utgivande av bostadstillägg. Det är nu finansministern tydligen inte beredd att göra. Tyvärr får man väl tolka svaret så, att han heller inte avser att framlägga sådana förslag till nästa års vårriksdag. Jag skulle gärna vilja fråga herr Sträng om han är beredd att uttala sig på den punkten i dag. Att hänvisa till en utredning, vars resultat väl ännu ingen vet när de läggs fram, löser verkligen inte de akuta problemen i fråga om kommunernas ekonomi.

Därtill kommer att det inte kan vara tekniskt svårt att lösa dessa delfrågor utan att invänta hela översynen av uppgiftsoch kostnadsfördelningen. Övertagande av personalkostnaderna vid barnstugorna och ett statligt grundbidrag till kommunerna för bostadstillägg skulle vara en välkommen åtgärd för många kommuner. Det är givetvis inte hela lösningen på problemet, men det är ett steg i rätt riktning mot en rimligare kostnadsfördelning. Finansministern menar att finansieringsformerna inte kan bedömas var för sig utan måste ses i ett helhetsperspektiv, som då även innefattar olika avvägningar av den kommunala verksamhetens framtida inriktning och omfattning. Som jag redan sagt anser vi inte de föreslagna åtgärderna för att lätta det ekonomiska trycket på kommunerna som stridande mot eller beroende av en total översyn av kostnadsfördelningen. Men den kanske mest avgörande invändningen mot finansministerns inställning kan grundas på att det pågår en fortlöpande överflyttning av kostnader från staten till kommuner och landsting, och därvidlag avvaktar man sannerligen inte någon utredning. Den kommunalekonomiska situationen försämras, och därmed blir omedelbara åtgärder också nödvändiga. Utvecklingen hittills under 1970-talet har varit synnerligen betungande för den kommunala ekonomin. Den skattepolitiska utvecklingen har inte varit ägnad att hålla nere kommunalskatterna. Det finns beräkningar som säger att landsting och kommuner erlägger mervärdesskatt till staten av storleksordningen 2 miljarder kronor eller i runt tal 10 procent av statens inkomster från denna beskattning. Beloppet anses motsvara ca 2 kronor per skattekrona. För att kunna betala mervärdeskatt till staten tvingas kommunerna skaffa fram pengarna via kommunalskatten. Inriktningen att sänka statsskatten för vissa inkomstgrupper och sammankopplingen med lönepolitiken kommer också med den föreslagna utformningen att försvåra för landsting och kommuner att klara ekonomin. Stockholms kommun har exempelvis i sitt statutlåtande för år 1974 pekat på att Hagaöverenskommelsen med största sannolikhet leder till en förändrad skatteunderlagsutveckling. Man talar om att de av statsmakterna på inkomstpolitiska grunder initierade åtgärderna får vittgående konsekvenser för den kommunala ekonomin, varigenom kommunernas möjligheter att upprätthålla sina åtaganden och funktioner i stor utsträckning försvåras. I detta sammanhang finns anledning att fråga finansministern om han är beredd att tillmötesgå Kommunförbundets begäran att kommunerna tillförs den del av skatteintäkterna från den numera skattepliktiga sjukförsäkringen som utgör kommunalskatt. Det kan knappast anses rimligt att debiterad kommunalskatt på sjukförmånerna helt tillfaller staten. I interpellationen har jag vidare frågat om finansministern är beredd att framlägga förslag om befrielse för kommuner och landsting att erlägga arbetsgivaravgift. Detta problem har rests tidigare, och det får ökad be Nr 132 tydelse i takt med omläggningen av skattepolitiken. Måndagen den Finansministern säger i sitt svar att arbetsgivaravgiften utgör en del 2 december 1974 av den totala arbetskostnad som alla arbetsgivare har att betala för sin arbetskraft. Han ser avgiftshöjningen som en ersättning för en i annat Om lättnader i det fall utgående höjning av lönekostnaderna. Vidare menar han att komekonomiska trycket munerna som arbetsgivare inte i dessa avseenden kan isoleras från den på kommuner och övriga delen av arbetsmarknaden. landsting Till skillnad från finansministern anser vi från vpk att det finns en avgörande skillnad mellan kommuner och landsting som arbetsgivare och privata arbetsgivare. Kommuner och landsting måste använda kommunalskatter och taxor för att skaffa fram pengarna till avgifterna. Den privata arbetsgivaren kalkylerar in avgifterna i prissättningen och har avdragsmöjligheter som kommunerna saknar. Därför kan man inte tala om att isolera kommunerna från den övriga delen av arbetsmarknaden, om de befrias från arbetsgivaravgifterna. De har redan en annan ställning i detta avseende än arbetsgivare som bedriver sin verksamhet på profitbas. Detta är ett starkt skäl för att undanta kommunerna från skyldigheten att erlägga arbetsgivaravgift. Avgiftens tyngd i kommunernas ekonomi är ytterligare ett skäl för särskilda åtgärder. Även här gäller att en inte obetydlig del av kommunalskatten — enligt vissa beräkningar ca 2 kronor per skattekrona — får användas för att erlägga avgifter till statskassan. Finansministern säger avslutningsvis att kommunerna och staten har att täcka sina ofrånkomliga utgifter från samma källa, nämligen de svenska skattebetalarna. Därför menar han att förslaget att överflytta utgifter från kommunerna till staten inte medför någon lättnad för skattebetalarna. Ja, det beror på vilka skattebetalare man talar om, herr Sträng. Det förhåller sig ändå så, att av de direkta skatterna är kommunalskatten den tyngsta för lågoch medelinkomsttagare, alltså för det stora flertalet inkomsttagare. Det är först när man kommer upp i höga inkomster som den direkta statliga skatten blir större än kommunalskatten. Detta visar att det är lågoch medelinkomsttagarna som drabbas hårdast av de stigande kommunalskatterna. Oftast är det också just de som får den största känningen av en försämrad social service i kommunerna. Om man vill uppnå större rättvisa i beskattningen måste det vara riktigt att bedriva en politik som motverkar kommunala skattehöjningar. Det uppnår man dock inte med något formellt skattestopp, såsom det som gällde en tid och som tydligen finansministern försöker åstadkomma igen. Det förefaller också vara så, att den skattepolitiska linje regeringen slagit in på får till följd — om inte särskilda åtgärder vidtas — att lättnader i den progressiva statliga beskattningen medför höjningar av den proportionella kommunala skatten. Detta är knappast en skattepolitik med jämlikhetsprofil. Den enda lösningen är, såvitt jag kan förstå, att övervältringen av 49 ekonomiska trycket på kommuner och landsting kostnader på kommunerna upphör och att staten i stället tar över en del av kommunernas utgifter. Interpellationen har pekat på några områden där detta borde kunna ske omgående. Tyvärr avvisar finansministern dessa förslag, vilket är beklagligt från kommunernas och låginkomsttagarnas synpunkt.
Fru talman! Om interpellanten skulle sväva i okunnighet om vad jag har sagt i svaret, skall jag förtydliga det med några ord. Han frågar i interpellationen huruvida staten är beredd att överta personalkostnaderna för barnstugorna och därutöver lämna grundbidrag för kommunernas utbetalning av kommunala bostadstillägg till folkpensionärerna. Mitt svar på den punkten är ett klart och otvetydigt nej. Den sista frågan gäller huruvida man kan befria kommunerna från arbetsgivaravgiften. Det kan inte uppstå något missförstånd på grund av mitt svar på den punkten heller. Även där är svaret nej. Eftersom arbetsgivaravgiften är ekvivalent till löneutbetalningen är den att betrakta från samma utgångspunkter när det gäller kommunerna som när det gäller andra arbetsgivare. Jag har velat säga detta för att inget missförstånd skall råda mellan interpellanten och mig.
Fru talman! Jag har på intet sätt missförstått finansministerns svar. Däremot tror jag att finansministern har, om inte missförstått mina frågor så i varje fall undervärderat de problem som ligger bakom dem. Jag tänker bl.a. på de sociala följderna av kommunernas nuvarande situation. Vi har här pekat på ett par angelägna områden. Det finns t.ex. en tendens till prutningar av anslagsyrkandena i kommunerna för att man skall klara den aktuella situationen, med en uppluckring av de sociala förmånerna som följd. Detta innebär en sänkt standard och service på vissa områden: det blir överinskrivningar på daghemmen osv. Jag vill också erinra om att LO:s ordförande Gunnar Nilsson i ett tal för någon tid sedan påpekade att man, med den nu planerade utbyggnadstakten i fråga om barnstugor, år 1980 uppnår endast en 37 procentig behovstäckning mot den 50-procentiga behovstäckning som barnstugeutredningen räknade med och som LO ville se förverkligad redan nästa år. Detta har också delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor funnit anledning att notera i ett pressmeddelande. Vad LO ordföranden uttalat ger uttryck för den oro för de sociala konsekvenserna som det finns anledning att hysa i nuvarande läge. Det råder väl inget tvivel om att den långsamma takten, exempelvis i utbyggnaden av barntillsynen, sammanhänger med kommunernas ekonomiska situation. Vidtas då inga åtgärder för att lätta trycket på kommunerna, kan man befara en förvärrad eftersläpning på ett så angeläget område. Det är bl.a. detta som jag har velat peka på i interpellationen. Vi anser att man inte kan låta det fortgå på detta sätt år efter år och bara hänvisa till en pågående utredning. Här behövs omedelbara initiativ!

Fru talman! Herr Lothigius har frågat mig: 1. Vilka åtgärder anser statsrådet nödvändigt vidtaga för att tillse att miljövårdens intressen tillvaratages såväl under byggnadstiden av Stålverk 80 som med tanke på den framtida utbyggnaden och utvecklingen? 2. Är statsrådet beredd förorda en särskild miljövårdsgrupp med uppgift att följa utbyggnadsverksamheten i Luleå? Lokalisering av storindustri kan skapa konflikter mellan olika intressen. Det behövs därför en god planering för att kartlägga resurserna och bästa sättet att utnyttja dessa. Riktlinjerna härvidlag ges av riksdagen och regeringen, medan de konkreta besluten tas av de regionala och kommunala organen med stöd av främst miljöskyddslagen, naturvårdslagen och byggnadslagen. För Luleås del har en särskild samarbetsgrupp arbetat i över två år efter länsstyrelsens initiativ och direktiv. Gruppens uppgift är att med representanter för kommunen diskutera aktuella och förväntade utvecklingstendenser och åtgärdsbehov för att i god tid planera för en så friktionsfri utbyggnad av regionen som möjligt. Mot bakgrund av uttalanden i rapporten om Hushållningen med mark och vatten har länsstyrelsen påbörjat en översiktlig planutredning för bl.a. länets kustområden genom en särskild arbetsgrupp. Arbetsgruppen samarbetar med berörda kommuner, och efter samråd med dessa har bildats en referensgrupp, som lämnar arbetsgruppen kommunala synpunkter på planeringsarbetet. Jag anser mig kunna påstå att gällande lagstiftning ger goda möjligheter att pröva och beakta olika intressen och att de dispositioner som vidtagits är till fyllest. Några ytterligare åtgärder krävs enligt min mening inte för närvarande.

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Jag är i stort sett tillfredsställd med svaret. När en så våldsam satsning görs på ert område blir man litet orolig mot bakgrund av gammal erfarenhet av hur det har kommit att se ut på andra områden där vissa satsningar — ehuru inte av samma storleksordning -— tidigare gjorts.

Den särskilda samarbetsgruppen tillsattes ju av länsstyrelsen redan redan för två år sedan — alltså före Stålverk 80, och denna mångmiljardsatsning gör naturligtvis att gruppens arbete blir mera intensivt. Vad jag skulle finna värdefullt är att man utvärderar vad som händer här och noggrant följer utvecklingen för att kunna dra nyttiga erfarenheter av den och även se vilka misstag som görs, så att dessa misstag kan rättas till.

Det är därför jag menade att det kanske vore riktigt att ha en särskild statlig grupp på miljösidan som arbetar med dessa frågor. Anledningen är inte att jag vill ha ytterligare tjänstemän i verksamhet utan att man skall slippa alla de negativa verkningar som kan uppstå med anledning av dessa våldsamma investeringar. När det gäller kusterna är det tillfredsställande att vi har den här särskilda miljögruppen, som kan utvärdera planeringsarbetet med hänsyn till riksplanen och dess genomförande. Det tycker jag är ytterst positivt. Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret.
Fru talman! Beträffande den generella möjligheten att göra utvärderingar när det är fråga om stora satsningar av detta slag vill jag nämna att jag redan som civilminister tillsatte en utredning i anslutning till att vi tog beslutet om den fysiska riksplaneringen. Den har arbetat med just den här typen av ”storarbetsplatser” och har haft till uppgift att följa upp vilka konsekvenser investeringar av denna omfattning får för miljön både under uppbyggnadstiden och framöver. Jag utgår från att den utredningen följer arbetet även uppe i Luleå så att vi får de utvärderingar som herr Lothigius efterfrågar.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 54 behandlas regeringens tredje skatteomläggningsförslag sedan 1970. Den främsta anledningen till regeringens aktivitet på detta område är den starka kritiken mot den automatiska skatteskärpning som vårt nuvarande skattesystem medför i tider av ständig inflation. I verkligheten innebär skatteomläggningsförslaget ingenting annat än att man försöker återställa den direkta statliga inkomstskatten till 1970 års nivå i oförändrat penningvärde. Men skatteuttaget har totalt sett under 1970-talet inte begränsats utan tvärtom ytterligare skärpts. Visserligen har den statliga inkomstskatten sänkts, men ett belopp motsvarande denna sänkning har tagits in till staten genom höjda arbetsgivaravgifter. Också dessa avgifter drabbar oss alla genom högre priser och genom höjda kommunalskatter. Våra kommuner, som tidigare inte erlagt skatter eller avgifter till staten, har genom den indirekta beskattningen, och framför allt genom arbetsgivaravgifterna, kommit att till staten erlägga stora belopp. Kommunerna och inte minst landstingen är stora arbetsgivare, och de kostnader som nu föreliggande proposition medför, med 4,1 procents höjning av arbetsgivaravgifterna, innebär stora påfrestningar på kommunernas ekonomi. I flertalet kommuner har man ingen annan möjlighet att klara konsekvenserna av skatteomläggningen än att höja utdebiteringen, detta för att orka med den belastning som de höjda arbetsgivaravgifterna till staten innebär. Faktum är därför att när räkningen för skatteomläggningen är till fullo betald är för många situationen ganska oförändrad. I en sådan situation är det helt naturligt att många frågar sig: Var har vi roten till denna utveckling? Produktionsutvecklingen, produktionsökningen avgör ju i verkligheten vilka resurser som står till förfogande. Tar vi vid fördelningen av tillgängliga resurser åt oss mer än resurstillgången medger får vi en fortsatt inflation. Därmed fortsätter prisoch lönekarusellen —- en utveckling som på sikt knappast gagnar någon men väl skapar problem och missräkningar för många. Som utvecklingen har varit är skatteomläggningen nödvändig, detta inte minst för att inte trubba av den enskildes intresse för inkomstökningar. Men på sikt sett så måste det vara ett allmänt starkt intresse att komma till rätta med penningvärdeförsämringen. En inflation på över 10 procent kan inte få fortsätta, utan här bör alla partier känna sitt ansvar och verkligen göra sin insats. Främst vilar givetvis ansvaret på regeringen, och nog tyder dagens situation på nödvändigheten av en bättre samordning och bättre förståelse mellan olika parter. Kravet på en brett upplagd stabiliseringskonferens torde komma att stödjas av allt fler. Därpå tyder inte minst den dagsaktuella situationen och den utveckling vi har kunnat konstatera under de senaste åren. Ser vi på det nu aktuella skatteförslaget finner vi att detta totalt sett innebär en förändring från direkt till indirekt skatt på 4,8 miljarder kronor. Förslaget innebär dels att löntagarnas avgifter för sjukförsäkringen slopas och att denna kostnad överflyttas på arbetsgivarna genom en höjd arbetsgivaravgift, dels att avtrappningen av grundavdraget slopas eller, med andra ord, att grundavdraget fastställs till 4 500 kronor och förblir oförändrat oberoende av inkomsten. Vidare görs vissa justeringar av skatteskalorna. På dessa punkter är partierna eniga. Så var det i utredningen och också i utskottet. Samma inställning råder beträffande vissa avdrag för låginkomsttagarna och pensionärerna. Enighet råder också om att överflytta löntagarnas kostnader för egenavgifterna beträffande sjukförsäkringen på arbetsgivaren genom en höj ning av socialförsäkringsavgifterna motsvarande nämnda kostnader. Först beträffande finansieringen av kostnaderna för förändring av grundavdragen och skatteskalorna har meningarna delats. Centern har, som framgår av motionen 1890, den bestämda uppfattningen att finansieringen av denna omläggning måste bäras av dem som har de största resurserna att bära en sådan belastning. Vi motsätter oss bestämt en ensidig beskattning av arbetskraften och säger därför nej till en större höjning av socialförsäkringsavgiften än vad som behövs för att täcka den del av kostnaderna som tidigare erlagts av löntagarna i egenavgifter. Att som nu föreslås i propositionen höja denna avgift med ytterligare 0,9 procent anser vi icke acceptabelt. Centerpartiet har i sin partimotion föreslagit en arbetsgivaravgift till sjukförsäkringen och folkpensioneringen som totalt sett är 1,4 procent lägre än vad regeringen föreslår. Vi anser därför att motsvarande belopp, ca 1,8 miljarder, står till förfogande vid avtalsförhandlingarna. Tas det ut i ökade löner, kommer samhället i form av skatter att ta tillbaka cirka hälften, eller 900 miljoner. Tar man inte ut beloppet i avtalsförhandlingar kommer en betydande del ändå samhället till godo antingen genom en ökning av företagsskatterna eller genom en lugnare prisutveckling. Inte minst det sistnämnda har sin stora betydelse också för statens och samhällets utgiftssida. Kommunerna får också sin andel genom vårt förslag, vilket vi inte skall glömma bort. Den övriga delen, också 900 miljoner, anser vi bör tagas ut där inkomstutvecklingen har skapat nya resurser. Vi föreslår därför att bolagsskatterna höjs till 50 procent från nuvarande 40 procent och att skatten för ekonomiska föreningar höjs från nuvarande 32 procent till 40 procent. Vissa delar av vårt näringsliv, särskilt exportindustrin, har haft en gynnsam inkomstutveckling, och enligt vår uppfattning bör den bära en del av kostnaderna för årets skatteomläggning. Vi föreslår därjämte en utredning om införande av en progressiv bolagsbeskattning. Vi är väl medvetna om svårigheterna med att utforma en sådan, men svårigheterna måste övervinnas för att skattesystemet skall få en sådan utformning att bärkraften blir avgörande för hur och var skatten skall tagas ut. Centerns förslag innebär på denna punkt en inkomstförstärkning för staten på omkring 500 miljoner. I centermotionen föreslås också en omläggning av systemet för uttag av energiavgift på elström. Enligt nuvarande regler uttages denna avgift med 10 procent på elenergikostnaden, således såväl på fasta avgifter som på kilowattförbrukning. Centern anser att denna avgift bör uttagas så att den utgår med 1 öre per kWh. För hushåll och småförbrukare innebär en sådan omläggning knappast någon förändring. Däremot kommer avgiften att bli högre framför allt för storförbrukare, som ofta är den mest kapitalintensiva delen av näringslivet, framför allt inom skogsoch järnindustrin. Storförbrukarna av elenergi har för närvarande ofta en strömkostnad på endast 3-4 öre per kWh, och följaktligen utgör skattebeläggningen här endast 0,3 eller 0,4 öre per kWh. En omläggning i enlighet med centerförslaget skulle dels medföra en ökad avgift på en lönsam verksamhet, dels ha en viss betydelse för en positiv inställning till en begränsning av energiåtgången. Inte minst det sistnämnda har sin betydelse i en situation som dagens, när vi allmänt diskuterar framtidens energibehov och energitillgångar. I propositionen uttalas också att finansministern uppdragit åt 1972 års skatteutredning att redan vid nu kommande årsskifte framlägga förslag beträffande en ny skatteomläggning inför år 1976. Centern vill i samband härmed understryka vikten av att denna omläggning får en mer utpräglad låginkomstprofil än årets. I propositionen föreslogs att löntagarnas avdragsrätt för sjukförsäkringsavgifter grundade på 1974 års inkomst av tjänst skulle slopas. Centern ansåg, som framgår av motionen 1974:1890, att ur principiell synpunkt inget skäl förelåg för ett dylikt slopande. Att slutreglering av 1974 års inkomstskatt inte sker förrän vid årsskiftet 1976-1977 kan inte vara något motiv för ett slopande. I utskottet har emellertid mellan centern, socialdemokraterna och folkpartiet träffats den kompromiss som framgår av utskottsbetänkandet, vilken innebär att avdragsrätten för sjukförsäkringsavgift blir kvar för löntagarna också för 1974 års inkomster men att avdraget begränsas till högst 500 kronor. Detta medför att låginkomsttagarna får fullt avdrag, medan ingen får ett större avdrag än 500 kronor. En kompromiss innebär alltid eftergifter från berörda parters ursprungliga ståndpunkter, men med den utformning som kompromissen fått, med en klar låginkomstprofil, har vi accepterat uppgörelsen. I utskottsbetänkandet har också behandlats ett antal motioner väckta vid årets allmänna motionstid. En sådan motion från centern aktualiserar frågan om avveckling av den faktiska sambeskattningen i de fall båda makarna arbetar i ett gemensamt företag. Alltsedan 1970 har denna fråga behandlats i riksdagen, och starka motiv har framförts för en förändring av beskattningsreglerna för denna grupp. Trots år av utredning har ännu icke något förslag framlagts, och man är ganska förvånad över denna betydliga tidsåtgång, särskilt med tanke på att man har sett exempel på att skatteförslag gällande hela svenska folket har kunnat presenteras på några månader. Hade den verkliga viljan funnits att åstadkomma något på detta område, så skulle säkerligen denna fråga ha kunnat vara löst för länge sedan. Den orättvisa som den faktiska sambeskattningen innebär måste rättas till. Centerns representanter i utskottet har understrukit detta i ett särskilt yttrande. Anledningen till att vi inte reserverat oss på denna punkt är att det har sagts att ett förslag från utredningen är att vänta vid årsskiftet. Vår ståndpunkt är oförändrad — vi vill nu avvakta vad utredningen kommer att föreslå, och vi förutsätter att frågan kommer att lösas i positiv riktning under 1975. I reservation nr 17 berörs frågan om vårt nuvarande inkomstskattesystem och dess sätt att fungera i tider av inflation. Som framgår av vad som skett under 1970-talet innebär inflationen en automatisk skärpning av skatteuttaget. Detta kan man givetvis i viss mån komma till rätta med genom att — som regeringen nu gör — ändra skattebestämmelserna år från år, men det finns anledning att inom skatteutredningen också undersöka möjligheterna att utforma ett skattesystem med inbyggda bestämmelser som anpassar skatteuttaget till ett förändrat penningvärde. För att skapa dessa möjligheter för 1972 års skatteutredning yrkar jag att riksdagen bifaller reservationen 17. I reservation nr 21 berörs frågan om en differentierad arbetsgivaravgift. Riksdagen har i år bifallit kravet på utredning om regional differentiering av arbetsgivaravgifterna. I denna reservation, som bygger på centerns partimotion, begärs att även frågan om differentiering på andra grunder skall få tas upp till en förutsättningslös utredning. Man kan differentiera arbetsgivaravgiften efter företagens typ, storlek och inriktning. Inte minst de ideella organisationerna och frikyrkosamfunden har genom arbetsgivaravgifterna ålagts en ny kostnad, som ibland kan vara ganska besvärande och utgöra en stor belastning. Som jag ser det talar starka skäl för att vi — därest vi skall ha kvar den direkta arbetsgivaravgiften — får en fullständig utredning som visar konsekvenserna av systemet med arbetsgivaravgifter och att man även utreder möjligheterna till en annan utformning av reglerna för dessa uttag. Herr talman! Jag har gett en sammanfattning av centerns syn på skatteomläggningsförslaget. På vissa punkter är vi överens med de andra partierna, på andra punkter har vi framlagt förslag till andra lösningar än vad regeringen förordat. Vi accepterar i stort skatteomläggningsförslaget, vi är väl medvetna om att kostnaderna måste betalas, och vi redovisar klara alternativ för hur detta skall ske när vi har anmält en avvikande mening. Herr talman! Härmed vill jag yrka bifall till reservationerna nr 1, 6, 8,9, 10, 17 och 21 i skatteutskottets betänkande och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Moderata samlingspartiet har sedan mycket länge varnat för verkningarna av den skattepolitik som bedrivits i vårt land. Den onormala ökningen av den offentliga sektorn har tydligen kunnat finna användning för hur mycket pengar som helst. Men det allvarligaste har varit att de ständigt ökande skatterna verksamt bidragit till att öka vårt kostnadsläge och försämra vår konkurrensförmåga.

Detta kan ju inte vara en rimlig utveckling. De höga marginalskatter som vi haft — och som i alldeles särskilt hög grad har kännetecknat åren efter 1970 års skatteomläggning — har verksamt bidragit till att göra det allt meningslösare för människorna att öka sina ansträngningar för att förbättra inkomsten. Ökningen av marginalskatten har ju främst sin grund i att vi har en mycket hård progressiv skatteskala. När denna har fått verka i samband med en ständigt fortgående inflation har skatterna automatiskt stigit. Därtill kommer sedan de nödvändiga inslagen av bidrag, vilkas avtrappning inneburit en ytterligare påspädning av marginaleffekterna. När dessa effekter nått så högt som ibland t.o.m. 90 å 95 procent, så är det väl rätt naturligt att många funnit det meningslöst att försöka förbättra sin ställning. Under åratal har vi krävt en verkligt ny skattepolitik, och det är därför som vi med viss tillfredsställelse kan notera att det förslag som nu föreligger i viss mån tillgodoser oss. Men vi har fått kämpa ganska ensamma om detta. Först vid 1971 års höstriksdag lyckades vi få majoritet för ett krav på en skatteutredning. På våren 1971 var det emellertid blankt nej från alla andra partier. Denna islossning har nu medfört att vi har fått ett förslag som visserligen sänker den direkta statsskatten i så måtto att de vanliga automatiska ökningarna på grund av inflationen hämmas. Men den nya skatteskala som nu framläggs innebär att marginalskatterna stiger i vissa lägen. När vi ser till totaleffekten så blir tyvärr resultatet inte så lysande, då man fortfarande följer linjen att det skattebortfall som uppstår genom omläggningen skall i sin helhet, och väl det, kompenseras genom skattehöjningar på andra områden. Det innebär att man nu höjer socialförsäkringsavgiften på arbetslönerna med hela 3,7 procent. Det hjälper inte om man kallar denna avgift för socialförsäkringsavgift i stället för arbetsgivaravgift, vilket utgjorde ett stort nummer i den s.k. Hagaöverenskommelsen. Den får exakt samma verkan med prishöjande effekt på varorna och minskar möjligheterna att hålla en full sysselsättning. Nu säger man att dessa höjningar skall minska på kraven vid löneförhandlingarna. De redan lagda buden visar emellertid inte någon sådan tendens. För många näringar — särskilt för dem som använder sig av mycken manuell arbetskraft — blir därför dessa åtgärder mycket svåra att bära och kommer säkerligen att leda fram till att många sådana företag måste lägga ned sin verksamhet på grund av kostnadsökningarna. Det måste vara något fel med att godkänna att varje sådan här skatteomläggning skall medföra nya och ökade skatter. Därför har vi moderater motsatt oss detta. Vi säger att man i stället bör minska på statens utgifter. Och det insåg tydligen hela riksdagen när den i våras godkände moderata samlingspartiets partimotion med begäran om en besparingsutredning, som dock tyvärr ännu icke har blivit tillsatt. Den gamla linje som man nu fortsätter att följa innebär att staten får en ökning av sina skatteinkomster inte bara på grund av ökad tillväxt utan framför allt på grund av inflationen och på grund av att våra skatteskalor genom sin progressivitet ger mera i statsskatter eftersom människorna kommer upp i högre nominella inkomster, visserligen med minskad köpkraft. Det är därför nödvändigt att vi får ett system med indexreglering av skatteskalor och skatteavdrag, så att staten icke på detta sätt ogenerat kan öka sina krav på människorna utan att riksdagen fattar beslut om skattehöjningar. Men det är lika felaktigt att riksdagen går med på kompensationen. Vi moderater beklagar att vi står ensamma när det gäller att säga nej till hela denna kompensation. Följden blir också — jag tror att herr Josefson var inne på det — att kommunalskatterna drivs uppåt när arbetsgivaravgifterna ökar. För kommunerna är det här givetvis alldeles särskilt allvarligt. Det hjälper då inte med aldrig så sluga överenskommelser mellan herr finansministern och Kommunförbundet om ett skattestopp för kommunalskatterna. Det är bara en uppbromsning som nästkommande år exploderar i så mycket våldsammare skatteökning. Vi har i år fått många exempel på detta ute i kommunerna, där man tvingats höja sina skatter avsevärt. Det är en utveckling som är allvarlig, inte minst för de lägre inkomsttagarna. Men dessa skattehöjningar är en logisk följd, när man vägrar att gå till roten med det onda och inte vill vara med om att staten också måste minska på sina anspråk då det gäller att lägga sig till med de nya inkomster som människorna förtjänar. De som arbetar måste själva få behålla mera; nu är det knappast något av tillväxten som kommer människorna till del sedan stat, kommun, landsting och prisstegringar tagit sitt. Beviset härför finner man när löntagarorganisationerna i dag anser att de måste begära 21-24 procents lönestegring för att få en 3-procentig förbättring. Det är att hoppas att det till sist skall gå att få fram en annan politik. Och det finns väl ett hopp nu sedan löntagarorganisationerna kommit underfund med att vårt nuvarande krav på skatter innebär att de icke kan förbättra sina medlemmars situation med ökning av lönerna utan att det måste ske genom kompensation på skatteområdet som innebär att medlemmarna får en fördel som inte är skattebelagd. Det är också att hoppas att skatteutredningen någon gång får börja med sitt egentliga arbete, nämligen att åstadkomma ett skattesystem som gör att människorna finner det meningsfullt att anstränga sig, får en möjlighet att spara för framtiden och kan finna att skatteuttagen är rimligare än för närvarande. Den skattereduktion som det nu föreliggande skatteförslaget innebär reduceras emellertid betydligt, då finansministern i sin proposition föreslagit att sjukförsäkringsavgiftens avdragsgillhet skall försvinna för löneinkomstagarna vid 1976 års taxering. Förslaget om borttagande av den avdragsrätten har tyvärr nu i princip tillstyrkts av centerpartiets, folkpartiets och socialdemokraternas ledamöter i skatteutskottet, i den mån avdraget överstiger 500 kronor. Vi moderater kan emellertid inte vara med om en så principvidrig och retroaktiv åtgärd som att till viss del bortta denna avdragsrätt, som alla har rätt till enligt hittills gällande författningar. När avgiften betalades fanns denna avdragsrätt, men när deklarationen lämnas in har man avskaffat denna rättighet. En sådan åtgärd innebär icke något annat än att människorna här i landet finner att rättssäkerheten sitter allt lösare, när riksdagen kan fatta sådana beslut som innebär en inte betydelselös skattehöjning. I förevarande betänkanden behandlas bl.a. några moderatmotioner som väcktes redan vid denna riksdags början. Det är motioner i vilka vi tar upp angelägna förändringar i skattelagstiftningen. I vår partimotion yrkar vi bl.a. att förvärvsavdraget skall höjas för de familjeförsörjare som har barn under tio år och som kan styrka ökade utgifter. Vidare har vi i den motionen krävt att i sådana familjer där endast en person har inkomst av förvärvsarbete och där det finns minderåriga barn skall vederbörande vid beskattningen få göra avdrag med 2 000 kronor, eftersom dessa familjer efter 1970 års skatteomläggning blir särskilt hårt beskattade. Detta lilla avdrag är en mycket blygsam kompensation för att familjen inte belastar samhället med barntillsyn, för vilken kostnaderna nu har blivit betydande och torde ligga mellan 15 000-20 000 kronor per barn. Liksom de övriga borgerliga partierna har vi också i motioner krävt att problemet med den faktiska sambeskattningen äntligen skall lösas, och vi har i ett gemensamt yttrande krävt att skatteutredningen skall ta itu med den frågan på allvar. Jag instämmer där helt i de synpunkter som herr Josefson här har gjort sig till tolk för. Likaså har vi tagit upp de små egenföretagarnas problem. De blir nu hårt beskattade, när de får betala arbetsgivaravgift för hela sin inkomst, alltså även för den del som är inkomst av kapital. Vi moderater kräver att sådana företagare skall få göra avdrag med 125 procent av den erlagda avgiften för att därigenom kompensera dem för denna orättvisa. Vi har också anslutit oss till den reservation som herr Josefson här talade om, nämligen den där det krävs att man skall göra en utredning om möjligheterna att även differentiera arbetsgivaravgiften med hänsynstagande till branschtillhörighet. Visserligen är vår linje i det fallet att det skall göras upp en plan för borttagande av arbetsgivaravgiften, men då det säkerligen kommer att dröja några år innan vi kommer fram till ett sådant avskaffande, finns det all anledning att nu försöka skapa ett system som tillgodoser detta krav.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 Ytterligare talare från vårt parti kommer senare att mera utförligt kommentera en del av de reservationer som jag här inte har berört.